Fru talman! Allra först är det kanske angeläget att något beröra de principer som gäller för trafikfrågorna och trafikavvecklingen. Den busstrafik som vi i det här fallet talar om ingår i det stora mönstret av total trafikförsörjning. Herr Hamrin säger på ett ställe i sin interpellation: ”Det har varit en allmän uppfattning att det är statens skyldighet att upprätthålla en godtagbar standard beträffande den kollektiva trafiken.” Såvitt jag vet står det emellertid inte någonstans att det är statens skyldighet, utan det står att det är samhällets skyldighet. Det är en väsentlig skillnad på statens skyldighet och samhällets skyldighet; när riksdagen på sin tid har talat om samhällets skyldighet ingår i samhällsbegreppet både stat och kommun. Har man inte detta klart för sig redan från början när man skall diskutera de här frågorna, måste man definitivt hamna snett. Om detta är herr Hamrins uppfattning om vilket svar jag borde lämna när jag gick upp i talarstolen — vilket kan vara intressant att få veta av herr Hamrin nästa gång han får ordet — skulle det också innebära att exempelvis Stockholms kommun skulle kunna göra samma anspråk gällande gentemot staten beträffande den kommunala trafikservicen? Gäller det även andra kommuner runt om i landet än, som just nu är fallet, Gotlands kommun? Är det fråga om, herr Hamrin, att alla kommuner i landet med samma rätt som Gotland skall kunna be kommunikationsministern stå upp och tala om att staten tänker ta hand om kostnaderna för den kollektiva trafiken? Om jag får ett svar av herr Hamrin på den frågan — ett ja eller ett nej — klarar vi ut en väsentlig del av den diskussion som vi för just nu. Sedan är det riktigt som herr Hamrin säger att jag har försökt att aktivt engagera mig i trafikfrågorna på Gotland, och därmed har också regeringen aktiverat sig i dem. Det har funnits ett behov av att göra det mot bakgrunden av de speciella frågeställningar och bekymmer som utan tvivel vidlåder Gotlands trafikoch transportproblem. Regeringens åtgärder i det avseendet har alltså haft detta som grund, varför vi inte behöver orda mycket mera om det. Men det är klart att man ändå bör vara litet mera seriös än herr Hamrin är när man sedan kommer in på de delikata specifika Gotlandsfrågorna. Jag angav i mitt interpellationssvar att för närvarande på Gotland arbetar en kommunal grupp, tillsatt inom Gotlands kommun och av Gotlands kommun. Det är en utredningskommitté som ägnar sig åt just kommunens busstrafikproblem, Det är mig bekant bl.a. att herr Österdahl leder gruppen, och när jag senast var på Gotland erinrade man mig om att gruppen tydligen avsåg att komma med sitt betänkande omkring den 1 maj i år. Detta var alltså en uppgift som delgavs mig vid mitt senaste besök där. Även om det inte var jag som skulle ha beskedet först av alla som kunde vara intresserade av resultatet, var jag angelägen om att få del av utredningskommitténs resultat. Visserligen har det bara gått någon vecka sedan den 1 maj, men jag har fortfarande ingenting hört. Det kunde naturligtvis även vara intressant att få veta, om herr Hamrin har fått någon uppgift om resultatet av det arbete som herr Österdahls utredningskommitté utfört. Gotland är ett ganska intressant exempel på vad som skulle kunna åstadkommas med en kommunal trafikplanering, herr Hamrin. I Gotlands kommun finns för närvarande drygt 50-talet bussar registrerade. De har vardera en kapacitet av minst 30 passagerare, Av dessa bussar tillhör 20 statens järnvägar, som under sommarsäsongen kompletterar sin vagnpark i kommunen med ytterligare ett antal bussar. De privatägda bussarna, vilka uppgår till drygt 30-talet, tillhör företag med endast en eller två bussar med undantag för Visby busstrafik, som äger sex bussar. Det här kan väl knappast anses vara rationellt. För att ta skolskjutstrafiken på Gotland som ett exempel kan jag nämna att SJ svarar för bara ca 10 procent av den trafiken. Övrig skolbusstrafik, upp emot 90 procent, på Gotland och som representerar en omslutning av uppskattningsvis ca två miljoner kronor per år, utförs sålunda av företag med endast en eller två bussar, vilka under tio månader har en genomsnittlig körtid per dygn av ca fyra timmar. Det finns även andra intressenter i busstrafiken på Gotland — jag tänker exempelvis på de s.k. arbetsbusslinjerna, varav tre i länsarbetsnämndens regi och en i SJ:s egen regi. Postföringen på Gotland sker dels med SJ-buss och dels med postens egna fordon. Vad tycker herr Hamrin om en sådan här splittring av trafiken på Gotland? Borde det inte finnas goda möjligheter att genom en kommunal trafikplanering skapa förutsättningar för samordning och samkörning just här? Skulle man inte här kunna skapa mycket bättre förutsättningar för en ekonomiskt mera bärkraftig busstrafik? Herr Hamrins alternativ är att staten — i det här fallet kommunikationsministern — osett går upp i riksdagen och lovar runt att staten här skall ta på sig alla de kostnader, som är förenade med att vidmakthålla den trafik, som SJ nu har på Gotland. Han gör inget som helst försök till analys av möjligheterna att på något sätt samordna detta. Herr Hamrin berör inte saken med ett enda ord. Här skall vi sålunda gå den allra enklaste vägen, herr Hamrin: staten lovar och saken är sedan klar! Nu bör vi emellertid inte hantera dessa frågor på ett sådant sätt, även om herr Hamrin tycker det. Vi skall naturligtvis göra som riksdagen sagt att vi skall göra. Riksdagen har dragit upp riktlinjer för dessa frågors behandling, och till dess att dessa riktlinjer ändras får vi vackert följa dem. Herr Hamrin nämnde dock bussbidragsutredningen. Vi måste under alla förhållanden veta vad den tänker föreslå innan vi kan ge oss in på någon närmare diskussion om bidragsfrågorna. När man går in i en diskussion om sådana här ting — den här gången gäller det Gotland — måste jag i rättvisans namn säga att det inte hjälper, om SJ eller något annat statligt affärsverk sorterar under kommunikationsministern. Det förändrar ingenting i den bild vi måste teckna av de verkliga förhållandena. Det är riktigt att Kommunförbundet har uppvaktat mig i dessa frågor, herr Hamrin. Jag tillät mig vid detta tillfälle att till Kommunförbundets samlade styrelse referera vad jag nu sagt om Gotland och förhållandena där. Jag är inte säker på att Kommunförbundets hela styrelse kände till den skall vi säga ”något förvirrade bild” av den busstrafik som i dag råder på Gotland. Under alla förhållanden sade man vid uppvaktningen att man på allt sätt tänkte påverka SJ till att påta sig kostnaderna för den fortsatta trafiken även efter den 13 juni som herr Hamrin här talade om. Halvannan månad har gått sedan uppvaktningen hos mig ägde rum, och ännu har man, såvitt jag vet, inte vidtagit någon åtgärd. Det är naturligtvis inte för sent än, men det är möjligt att det dröjer innan Kommunförbundet gör någon formell framställning, eftersom vi kom varandra nära vid uppvaktningen just när det gällde Gotland.

Fru talman! Jag är ledsen att behöva börja med att säga att antingen hörde kommunikationsministern inte på mig eller också missförstod han mig totalt. Jag har aldrig sagt att kostnaderna i deras helhet skall övervältras på staten. Jag begärde bara att kommunerna skulle få ett uppskov för att fullfölja Plan 70 med de lokaliseringspolitiska utredningar som pågår och undersökningar om möjligheterna att få den nya kommunen att fungera. Att det behövs en utredning som inte enbart beaktar SJ:s företagsekonomiska synpunkter utan också samhällsekonomiska synpunkter är klart. När man talar om lokaliseringspolitik och planering stöter man alltid på det förhållandet att flera olika departement har var sin pusselbit av detta viktiga spel. Jag vill inte alls klandra vare sig den ene eller den andre av departementscheferna i det fallet, men jag kritiserar att man inte kan få till stånd en samordning. Departementscheferna måste hjälpas åt för att åstadkomma en samordning av dessa mycket svåra och bekymmersamma problem. Jag tycker också att Gotland är ett ganska typiskt exempel. Det var att förbättra transportförsörjningen väl 1960 som järnvägen lades ner — jag har inte uppgifterna till hands. I samband med den rationalisering inom SJ som då var nödvändig sade man att det skulle bli bättre vägar och ersättningstrafik i form av busslinjer i statlig regi. Tio år senare säger man att man den 13 juni 1971 skall lägga ner dessa busslinjer om de inte lönar sig. Nu skall jag försöka hålla mig till sanningen liksom jag gjort tidigare också: det gäller inte alla busslinjer utan de olönsamma SJ-busslinjerna. Vad jag kritiserar är att man plötsligt säger att linjerna fr.o.m. en viss dag skall läggas ner, fastän man inte har diskuterat hur vi skall förfara med kommunikationerna på landsbygden och framför allt i glesbygderna. Jag skall gärna svara på den fråga som kommunikationsministern ställde. Jag är ingalunda av den uppfattningen att alla kostnader för alla kollektiva kommunikationer i alla kommuner skall bestridas av staten. Det är för mig självklart att så icke kan ske. Jag var också väl medveten om att en utredning om Gotland pågår — jag vet inte om jag nämnde den bland alla de andra utredningarna, Det är självklart att Gotland har sin utredning på gång liksom man har runt om i kommunerna efter meddelandet från SJ. Däremot var det en nyhet för mig att herr Österdahl är ordförande i den. Därför kan jag icke svara på frågan hur långt den har hunnit. Jag tycker att SJ här har sprungit i väg på ett sätt som inte kan försvaras om man vill ha en riktig lösning. Det är möjligt att SJ har resonerat så, att ”om vi gör detta får vi väl ändå kommunerna att inse det nödvändiga i att ordna en utredning i de här frågorna”. Men jag säger än en gång att de problemen håller på att lösas i samband med Plan 70, och om man inte tar hänsyn till dem i det sammanhanget utsätter sig säkerligen det där ansvariga statsrådet för en mycket besk kritik. Sådan kritik har redan börjat droppa in i samband med remissutlåtandena från olika håll över Plan 70 till länsstyrelserna för att sedan gå vidare upp till departementschefen. Att detta är en central punkt i detta sammanhang är ganska självklart för alla som sysslar med planeringsfrågor. Jag slutar, fru talman, med att än en gång vädja till kommunikationsministern att se till att detta datum som tycks vara spikat inte bibehålls då det är orimligt för inte bara Gotlands kommun utan för många andra kommuner som har råkat i samma dilemma.

Fru talman! Bara ett par korta kommentarer. Nu har herr Hamrin ändå sagt att det inte gäller att alla Sveriges kommuner skall ha statligt stöd. Då gör han det ännu värre för sig, ty då gäller det att prioritera bland landets kommuner. Det lär väl bli ganska besvärligt att börja välja ut, både för herr Hamrin och för dem som eventuellt skulle delta i en sådan prioritering. De kan naturligtvis alltid börja någonstans i landets hörn och gå vidare uppåt. Men nog föreställer jag mig att det kommer att bli en ganska smärtsam procedur att tala om vilka som skall få stödet och vilka som inte skall få det, smärtsamt åtminstone för dem som inte är tänkta att få denna speciellt gynnade ställning. Nej, det går naturligtvis inte att arbeta så. Det är ett försök att skymma undan den faktiska verkligheten. Man kan inte arbeta med trafikpolitik och trafikavveckling på det sättet. Det måste finnas fastlagda — Nr 81 normer. Hur smärtsamt det ibland än kan upplevas på olika håll så måste Måndagen den man ha gemensamma normer som man kan gå ut och tala för. 10 maj 1971 De speciella undantag som vi då gör av typen transportstöd till de —=— — — norra regionerna, ävensom andra former av stöd — ta nu gärna Gotland Ang. åtgärder för ett ögonblick även om det inte avser fastlandskommunikationerna för = att förbättra trans Gotland — blir alltså undantag från gängse riktlinjer, och dem kan man POrtförsörjningen försvara just därför att de är specifika undantag. på Gotland Herr Hamrin nämner inte med ett ord i sin replik det som jag tycker är det väsentliga när det gäller Gotland, nämligen att snabbt se till att man får en vettig trafikplanering på ön. Menar verkligen herr Hamrin att vi skulle helt osett låta staten här ta på sig en kostnad — den må vara stor eller liten, det spelar i det sammanhanget ingen roll — under tiden som man, såvitt vi nu kan bedöma utan att ha gått in i alla dess detaljer, har en felaktig trafikbild på Gotland? Är herr Hamrin beredd att i riksdagen och på annat håll försvara en sådan politik som skulle innebära att vi utan att ta någon hänsyn till hur det egentligen ser ut och vilka förändringar som snabbt borde kunna ske i det befintliga med utomordentliga möjligheter till ekonomisk besparing på Gotland skall gå in här med ett statligt stöd? Jag är inte beredd att göra det, vilket är bäst att deklarera klart och tydligt. Så handskas vi inte med statliga medel, åtminstone inte om vi skall ha något ansvar inför detta hus. Här är det fråga om att låta den kommunala kommittén som nu arbetar lägga fram sitt resultat. Jag är mycket intresserad av vad det kommer att stå i den utredningen, ty utan att som sagt veta mer om det än vad jag har lärt mig vid några besök på Gotland så tror jag att det blir intressant läsning för både herr Hamrin och mig och alla andra som sysslar med dessa frågor. Det kan inte vara riktigt att det under tio månader av årets tolv finns över 30 landsvägsbussar på Gotland, som i genomsnitt går fyra timmar per dygn. Är det en ekonomi i vilken man samtidigt skall sätta in ett extra statligt stöd, betackar jag mig för en sådan verksamhet. Men herr Hamrin kommenterar som sagt inte detta. Han väntar fortfarande på den enklaste tänkbara lösningen, nämligen att jag här säger att vi inte rör någonting, att vi tills vidare binder för våra ögon för förhållandena, Kommunikationsministern skall ingripa och se till att ingenting händer. Ja, herr Hamrin, i livets många skiften är det ofta så att det som står still representerar en tillbakagång, och skulle vi låta det hela stå still i detta avseende tror jag att det för Gotland som helhet betraktat skulle vara en tillbakagång.

Fru talman! Det var tydligen inte så att kommunikationsministern inte hade lyssnat på mig i mitt första anförande, utan kommunikationsministern vill tydligen avsiktligt missförstå mig. Jag har nämligen inte någon gång sagt här att staten skall gå in och subventionera de olönsamma kommunikationerna i varje kommun. Vad jag har sagt är att man bör låta kommunerna få någon respit. I detta fall gäller att Gotlands kommun är relativt nybildad. Den kom kanske något snabbare ur 21 startgroparna än många andra kommuner, men den är dock relativt nybildad. Gotlands kommun har nu tillsatt en utredning rörande kommunikationerna inom kommunen. Med undantag för sjöförbindelserna, som jag inte skall ta upp i detta sammanhang, eftersom vi tidigare har behandlat dem, gäller här ett specifikt förhållande då dess kommunikationer inte kan sammankopplas med någon annan regions. Jag håller med kommunikationsministern om att det säkerligen finns mycket att göra där. Jag är väl medveten om förekomsten av de 20 statliga och de 30 övriga busslinjerna. Men det är utredningens sak att komma fram med ett förslag till minskning av dessa kostnader. Att i detta läge säga att staten inte kommer att medverka — om det är det som är meningen med SJ:s uppgift — finner jag fullständigt orimligt. Det kan väl vara tänkbart att staten medverkar i kommunikationerna inom de nu bildade storkommunerna på samma sätt som staten i stor utsträckning gjort i varje fall fram till dess att SJ-döden satte in. Vi har kollektivbiljetten, och det kan ordnas på olika sätt. Jag hoppas att kommunikationsministern inte är beredd att ta bort kollektivbiljetten. Med hänsyn till de mycket svåra problem glesbygdskommunerna har i detta avseende skulle jag vara böjd för att tro att en utredning, som måste komma till stånd, skulle finna att kollektivbiljetten är för liten i dagens läge. Det gäller nämligen, som kommunikationsministern säkerligen vet — sämre planerare är han inte —, mycket svåra frågor, framför allt för glesbygdskommunerna. Är det då möjligt att sära på kommunerna? Ja, jag vill inte uttala mig så kategoriskt som kommunikationsministern gör. Vi har andra prioriteringar. Jag har själv i mitt yrke alldeles nyligen varit med om en rationalisering inom lantmäteriet, som innebär att vissa kommuner fortfarande får kommunalt mätningsväsende medan andra mister det, varvid verksamheten överförs i statlig regi. Det är kanske inte en direkt jämförbar åtgärd, men jag menar att det torde finnas möjligheter och att det nog ibland är nödvändigt att sära och se på de olika kommunernas sits i sådana här fall.

Jag är övertygad om att den på sitt sätt kommer att leda till resultat utöver den insats som staten har att göra i dessa liksom i många andra planeringsfrågor.

Fru talman! Herr Hamrin har sagt ett par gånger att jag har missförstått honom, t.o.m. att jag har sökt missförstå honom. Jag vet inte vad som är att missförstå. Herr Hamrin sade i sitt senaste inlägg att vad han är ute efter är att staten skall vila på hanen och att det är detta han har velat diskutera i sin interpellation. Men då hade det väl varit bäst att skriva det i interpellationen? Då hade vi kommit på samtalsfot med varandra redan från början. Det står nämligen i interpellationen att herr Hamrin vill framställa — Nr 81 följande fråga till mig: ” Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att tillse Måndagen den att en tillfredsställande transportförsörjning upprätthålles på Gotland?” 10 maj 1971 Det är ganska långt ifrån att staten skulle under några månader vila på hanen när det gäller ikraftträdande av vissa specifika åtgärder som rör Ang. förbättring av busstrafiken. Det är klart att det inte är lätt att hänga med och veta vad = transportförsörjdet är man skall diskutera med herr Hamrin. Det var bara detta jag hade ningen i Småland att tillägga. och Blekinge
Fru talman! Jag är medveten om att en sak i interpellationssammanhang kan framställas så att den missuppfattas — eller att man inte riktigt kan hänga med, som kommunikationsministern sade. Jag beklagar utan vidare om det har blivit så i det här fallet. Men avsikten var faktiskt att framställa staten såsom den som har vissa skyldigheter att iaktta då det gäller planeringen av kommunikationerna inom de olika kommunerna.

Fru talman! Herr Carlström har frågat mig, vilka åtgärder jag avser att vidta för att en tillfredsställande transportförsörjning skall kunna upprätthållas i Småland och Blekinge. Av både stat och kommun krävs det en successivt förbättrad trafikplanering i syfte att i olika delar av landet åstadkomma och vidmakthålla en tillfredsställande trafikförsörjning. Det gäller staten i fråga om de mera regionala och riksvida transporterna, och det gäller kommunerna beträffande den mera lokala trafiken. Inom den statliga sektorn bedrivs en omfattande trafikplanering på regional nivå av olika statliga trafikoch länsmyndigheter. För att framöver få ett bättre underlag för överväganden och ställningstaganden i den statliga och kommunala verksamheten och inom näringslivet pågår ett utvecklingsarbete i kommunikationsdepartementets regi, vilket avses resultera i riktlinjer för en länsvis bedriven, övergripande regional trafikplanering. Denna kommer bl.a. att ge kommunerna bättre utgångspunkter för deras planering av den mera lokala trafikförsörjningen. För kommunernas del krävs ökade insatser för att genom trafikplanering på ett så rationellt sätt som möjligt skapa förutsättningar för samordning av transportbehov och transportresurser. En sådan planering skulle på många håll sannolikt kunna leda till en väsentligt bättre trafikförsörjning och till relativt sett lägre priser. Den skulle utan tvivel också i åtskilliga fall förbättra SJ:s möjligheter att driva även mera lokal busstrafik. Jag vill i sammanhanget erinra om det stöd som staten lämnat kommunerna i mera glesbygdsbetonade områden i deras trafikplanerings 23 arbete genom den försöksoch modellplanering som utförts i kommunikationsdepartementets regi. De riktlinjer denna har resulterat i tillämpas numera av ett antal kommuner i olika delar av landet. Jag vill också erinra om det ekonomiska stöd som i sådana fall kan lämnas ekonomiskt svagare kommuner i form av extra skatteutjämningsmedel. I de fall där det inte genom en effektiv trafikplanering kan åstadkommas en tillfredsställande trafikförsörjning får stödåtgärder vidtas. Exempel på detta är de statliga anslagen till trafiksvaga järnvägsoch busslinjer samt det nyligen införda transportstödet till de norra delarna av landet. Dessa statliga stödinsatser kommer av naturliga skäl att främst inriktas på den mera regionala trafikförsörjningen. I fråga om bussbidragen pågår som bekant ett utredningsarbete, som avses resultera i ett mera rationellt och ändamålsenligt bussbidragssystem.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Norling för svaret. Emellertid innehåller detta mera en beskrivning av lokalt och regionalt planerade åtgärder än det konkreta svar på en brännande fråga som jag hade hoppats få och som var orsaken till min interpellation. Distriktschefen vid Växjö driftdistrikt har krävt att kommunerna i Småland och Blekinge skall ersätta SJ för uppkomna förluster på busstrafiken, och skulle den framställningen icke bifallas måste resultatet bli driftinskränkningar och ett minskat antal bussturer på de linjer man håller i gång. Eftersom man vet att kommunerna knappast är beredda att villfara SJ:s önskemål — man har i kommunerna nämligen inga pengar avsatta för sådant ändamål och har även i övrigt oftast knappa tillgångar på pengar — så är det med oro man avvaktar SJ:s åtgärder i samband med tidtabellsändringen den 13 juni eller senare i höst. Herr Hamrin var inne på liknande tongångar i ett anförande här för en stund sedan. SJ:s tjänstemän är skyldiga följa de intentioner som kommer uppifrån, och dessa bygger på 1963 års beslut att busslinjerna i princip skall gå ihop ekonomiskt, och tjänstemännens strävan därvidlag kan man icke misstaga sig på och inte heller förmena dem att förfäkta. Det faller ingen skugga över deras förehavande i berört avseende, men resultatet av deras insatser i begränsande syfte kan för stora delar av befolkningen, och då speciellt i glesbygden, få förödande verkningar. Alla vuxna människor har ju inte bil och inte heller körkort, varför många är hänvisade till att använda allmänna kommunikationsmedel. Ofta använder ju familjeförsörjaren familjens bil som transportredskap vid färd till och från sitt arbete, och då har ju den hemmavarande ingen annan möjlighet för besök i tätorten, hos läkaren, tandläkaren, sjukkassan, apoteket eller liknande, än att anlita de kollektiva transportmedel som finns, dvs. oftast SJ-bussen. Givetvis bör busstiderna vara så avpassade att de passar resenärernas flertal och inte så få per dag att förbindelserna närmast blir illusoriska, ty i så fall kan ju bussen knappast ändå anlitas. Detta var en tankegång för att man skall försöka öka intäkterna, men det gäller ju i lika hög grad att försöka komma till rätta med de ökande kostnaderna. Man frågar sig om det är nödvändigt och ekonomiskt försvarbart att överallt köra med de stora SJ-bussarna. Man ser ju ofta att passagerarantalet uppgår till 5—10 personer i bussar som tar ett 50-tal Nr 81 passagerare. Kunde man inte prova med att köra med mindre bussar som Måndagen den tog allenast ett 20-tal passagerare? De är ju lika bekväma att åka i som de 10 maj 1971 större bussarna. De mindre bussarna måste vara billigare i både inköp och drift, även om personalkostnaderna icke blir lägre. Mot tankegången om Ang. förbättring av mindre bussar kan resas invändningen att man fick hålla ytterligare ett Hranspor tförsörjreservdelslager, men jag tror att resultatet även i betraktande av sådana = ”IN8eN I Småland och Blekinge biverkningar ändå blev positivt. Reservdelarna för de mindre bussarna är ofta också billigare än för de större och kraftigare bussarna. Man gör ju statistik allt som oftast hur resandefrekvensen är vid de olika linjerna och på de olika turerna. Jag tror därför att man väl känner till för vilka turer man behöver en stor buss och när en mindre buss kan anlitas. Det underskott på vissa busslinjer som driftkontoret i Växjö redovisar är aktningsvärt. Något överskott på andra busslinjer har icke redovisats, vilket kanske för fullständighetens skull hade varit lämpligt. Nu har man som sagt gått ut till kommunerna och begärt kostnadstäckning under hänvisning till de framräknade underskotten, och hittills har kommunerna ställt sig kallsinniga. Jag vill gärna fråga statsrådet Norling om han kunde tänkas acceptera att SJ gör sig av med vissa busslinjer som nu redovisats som förlustbringande. I så fall kanske jag kan hjälpa till med kontakterna så att SJ i vart fall blir av med en linje som enligt driftkontoret i Växjö beräknas lämna ett underskott på 150 000 kronor. En bagatell i sammanhanget kanske man tycker, men det kanske kan finnas många liknande erbjudanden om man bara undersöker förhållandena. Vad jag åstundar, fru talman, det är att vi alla må hjälpa till att bevara våra allmänna kommunikationsmedel så att glesbygdens folk, unga och gamla, ges möjligheter att resa till tätorten och uträtta sina ärenden och även att städernas och övriga tätorters innevånare i ökande grad må kunna använda bussar och tåg när de skall ut och röra på sig. Jag har anvisat några utvägar — givetvis finns det flera — till dellösning av problemet beträffande bussunderskottet. Bara åtgärden att dra in tillräckligt många bussturer och därmed minska kostnaderna tror jag inte löser problemet. Slutligen vill jag fråga statsrådet Norling huruvida han inte kan tänkas vilja medverka till att den beramade indragningen i bussturnätet i Småland och Blekinge får anstå tills vidare i avvaktan på genomförandet av andra lämpliga åtgärder — och detta även om SJ får ett negativt svar från kommunerna i bidragsfrågan.

Fru talman! Den diskussion som herr Carlström och jag nu kommer att föra, kort eller lång, blir i stort sett en upprepning av vad herr Hamrin och jag för en stund sedan diskuterade; det rör sig faktiskt om nästan exakt samma sak. Därför finns det ingen anledning för mig att upprepa de argument i svaret till herr Hamrin som var allmängiltiga och som inte rörde just Gotland. Herr Carlström ansåg att kommunernas knappa tillgångar på pengar i och för sig kunde vara ett relevant skäl till någon form av ändrad 25 inriktning av den politik som riksdagen har sagt att SJ tills vidare skall föra när det gäller bussarna och deras ekonomisering. För den enskilda kommunen är det naturligtvis i och för sig ett skäl — att man har dålig ekonomi skall jag inte ifrågasätta. Men det går inte att använda kommunernas dåliga ekonomi som något slags huvudargument för att staten skall gå in med vad som fattas. Staten har lika litet som kommunerna någon möjlighet att ändra av riksdagen anvisade medel. Det är inte ett dugg enklare för SJ att skaffa fram medel än vad det är för en kommun som måhända fastlagt sin budget. Riksdagen har fastlagt SJ:s budget, och den har säkert lagts fast lika ordentligt som någonsin en kommuns budget. Beträffande bussbidragen som herr Carlström tar upp i sin interpellation, där han pekar på de som han tycker alltför låga bidragen per vagnmil till olönsam busstrafik, är det bara att på nytt konstatera att vi har tillsatt en utredning som ser över den frågan. Den har aviserat att ett betänkande skall vara färdigt om inte i slutet av detta år så någon gång omkring nästa årsskifte. Herr Carlström lämnar också vissa förslag till hur SJ något bättre skulle kunna ekonomisera sin verksamhet. Att SJ skulle skaffa en vagnpark som innehöll även små bussar kan naturligtvis vara ett argument. Jag känner inte till de exakta förhållandena i Småland och Blekinge när det gäller den frågan; jag föreställer mig emellertid att det där som på många andra håll förekommer en samanvändning av vagnparken. Man kör inte bara enligt turlista, man försöker naturligtvis också att använda bussarna för beställningskörningar och annat. Det är möjligt att herr Carlströms argument, som från vissa synpunkter kan verka vettigt och riktigt, mister en del av sin attraktivitet om man ändå måste ha kvar stora bussar för beställningstrafik eller annat. Men, som sagt, jag talar inte här om det speciella fallet — det är närmast en personlig reflexion.

Men visst måste SJ också affärsmässigt då och då se över sin verksamhet: av ekonomiska skäl tvingas man ibland överväga vilka linjer man skall fortsätta att driva. Har nu herr Carlström möjligheter att delge SJ sådana tips, så må det stå honom fritt att göra det. Skulle herr Carlström i samma veva se något privat bussföretag av typen Gotland — som vi talade om förut — som har någon bra linje också, så går det väl att ge SJ tips om det på samma gång. Kanske det kan gå jämnt upp till slut för både SJ och de privata, om SJ rent av får vara med på den kanten också — vad vet jag? Det här sammantaget innebär väl att svaret på herr Carlströms inlägg blir i stort sett detsamma som till herr Hamrin. Vi har all anledning att från statens men även från kommunernas sida följa de här frågorna, Vi gör det på vårt sätt genom att i olika former stödja kollektiv trafik i de svagare regionerna av landet, inklusive även de här aktuella områdena, där så kan vara riktigt. Vi har utredningar när det gäller bussbidragen som Nr 81 skall komma. Och rent allmänt är det väl så, jatt om inte stat och Måndagen den kommun här samarbetar, även ekonomiskt, lär vi knappast någon gång 10 maj 1971 kunna få en ordning som vi både från statligt och från kommunalt håll

platser som Fru talman! Det är ledsamt att jag gjorde mig skyldig till viss AWändsi den upprepning. Den hade kanske inte behövt förekomma, om jag hade haft ”eguljära civila ordet före herr Hamrin. Men jag kände inte till att han hade framställt de luftfarten här frågorna, och därför blev väl mitt inlägg något annorlunda än vad kommunikationsministern hade kunnat vänta sig, om jag hade kommit först i sammanhanget. Kommunikationsministern talar om att man har knappa tillgångar på pengar i kommunerna. Jag nämnde det därför att man ju hade fastlagt staten redan när de här framställningarna från SJ:s driftkontor i Växjö kom. Man hade alltså inte någon möjlighet att bedöma hur stora uttaxeringar som skulle göras med anledning av de propåerna. I min interpellation har jag också pekat på att man har låga bidrag per vagnmil, men eftersom det föreligger en utredning på den punkten tog jag inte upp det i mitt anförande här i dag. Sedan talar kommunikationsministern om att man har en samanvändning av bussarna, Ja, visst har man det, och det bör man ha. Bussarna skall givetvis gå så mycket som möjligt. Men det gäller också att få dem att gå på sådana tider och till sådana områden att trafiken bäst betjänar invånarna — detta för att ge dem en ännu bättre service än om bussarna går visserligen efter tidtabell men icke på tider som passar de resande. Jag tänker närmast på dem som behöver åka till lasarett för att besöka anhöriga och liknande fall. Jag vill självfallet inte mena att jag har en lösning på hela frågan i min hand, men jag tror ändå att de åtgärder jag har skisserat här skulle kunna medverka till att SJ:s underskott i någon mån kunde elimineras. Därvidlag behöver vi alla hjälpa till och inte stå i något motsatsförhållande till varandra. Det gäller för oss alla att samarbeta här. Tyvärr kan jag inte ge någon lösning på problemet Gotland; jag är inte så orienterad om situationen där. Men hur det är i vårt sydöstra hörn av fastlandet känner jag bättre till, och jag är beredd att tala med kommunikationsministern om vilka konkreta åtgärder jag kan föreslå för att vi där skall kunna åstadkomma ett bättre sakernas tillstånd.

Fru talman! Herr Karlsson i Ronneby har frågat vilka åtgärder jag 27 ämnar vidta för att påskynda utrustningen av de militära flygplatser som används för det reguljära civila flyget med instrumentlandningssystemet ILS. Som framgår av interpellationen är de åsyftade flygplatserna i dag utrustade med ett annat precisionsinflygningssystem, nämligen s.k. PAR . Herr Karlsson framhåller bl.a. att detta system ”ej medfört förväntad eller godtagbar effektivitet med åtföljande negativa konsekvenser för punktlighet och regularitet i trafiken”. Enligt herr Karlsson skall vidare ”tillbud till olyckor ha förekommit som med stor sannolikhet kunnat undvikas om ILS varit installerat i stället för PAR-systemet”. De två här nämnda landningssystemen bygger på helt olika teknik. PAR-systemet baseras på radarteknik och innebär att flygplanets läge under inflygning presenteras på en radarskärm. Läget observeras av en särskild radartrafikledare som — med kursoch höjdinstruktioner samt avståndsinformationer — leder flygföraren in på rätt inflygningskurs och glidbana till flygplatsen. ILS-systemet däremot bygger på radioteknik. Radiosignaler sänds ut från antenner på flygplatsen i form av en riktningsstråle och en glidbanestråle, vilka fångas upp av mottagare i flygplanet. På ett särskilt instrument kan flygföraren direkt avläsa flygplanets läge i förhållande till riktningsstråle och glidbanestråle. Radiosignaler vid vissa punkter i riktningsstrålen ger dessutom avståndsinformationer. Både ILS och PAR är godkända för civil flygtrafik. ILS har normerats av den internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, som primärsystem för precisionsinflygning i civil flygtrafik. PAR har specificerats och normerats av ICAO som alternativ till ILS. Civilflyget föredrar ILS-systemet. Detta hänger framför allt samman med dess precision, tillförlitlighet och kapacitet samt möjligheten att utveckla det för automatinflygning och automatlandning, vilket blir ett alltmer uttalat önskemål i och med att de moderna, komplicerade och stora jetflygplanen utvecklas. För flygplatshållaren är emellertid problemet att ILS är förhållandevis kostsamt att anlägga och driva. Det militära bruket av PAR hänger närmast samman med flygplanstekniska och operationella förhållanden, specifika för den militära verksamheten. Utbyggnaden av ILS-systemet under 1960-talet på de s.k. primärflygplatserna har skett för att — under beaktande av de ekonomiska förutsättningarna för anläggningarna — öka trafikregulariteten. Så har skett på samtliga luftfartsverkets trafikflygplatser, men inte på de med reguljärt flyg trafikerade flottiljflygplatserna eftersom där funnits tillgång till PAR, vilket medfört tillfredsställande om än något sämre regularitet än med ILS. Den något sämre trafikregulariteten beror på att flygvapnets PAR inte till alla delar når upp till ICAO-specifikationen, varför luftfartsinspektionen i kompenserande syfte föreskrivit högre väderminima. Det är viktigt att i det här sammanhanget erinra om att användningen av ILS eller PAR är en regularitetsfråga och inte en säkerhetsfråga. Med anledning av herr Karlssons påstående om att tillbud till olyckor skulle ha förekommit som med stor sannolikhet kunnat undvikas om ILS varit installerat i stället för PAR får jag därför upplysa att något sådant fall inte är bekant vare sig för mig eller för luftfartsverket. Den fortsatta utbyggnaden av ILS på de statliga primärflygplatserna kommer att ske efter huvudsakligen följande huvudlinjer, som jag här anger utan inbördes prioritering. — Vissa av de större flygplatserna utrustas med ILS, kategori II, som bl.a. tillåter lägre minima och därmed ger bättre trafikregularitet. — Vissa flygplatser förses med ILS för mer än en inflygningsriktning. Som hittills kommer prioriteringen att ske med utgångspunkt i trafikutveckling och trafikregularitetsbehov samt ekonomiska förutsättningar. Avslutningsvis vill jag nämna att tekniska innovationer så småningom förhoppningsvis möjliggör precisionsinflygningshjälpmedel som är billigare i inköp och drift och som är mindre terrängkänsliga än ILS utan att avkall görs på precision och säkerhet. Utvecklingen härvidlag bevakas noga av luftfartsverket.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Svaret kom snabbt och är i sitt innehåll positivt till interpellationen, som gällde åtgärder för att utrusta militära flygplatser, vilka används för det reguljära civila flyget, med ILS. Det civila flygets betydelse ur kommunikationssynpunkt har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Det gäller såväl fraktbefordran som framför allt persontrafiken. För inrikesflygets vidkommande räknar 1963 års luftfartsutredning med en årlig ökning i genomsnitt av 6 procent. Prognosen grundar sig på bl.a. 1964 års bestånd av flygplatser. År 1965 utgjorde antalet avresande passagerare i inrikeslinjefart 741 578, och antalet beräknas år 1975 bli 1 300 000. Denna kraftiga utveckling av inrikesflyget ställer givetvis stora krav på regulariteten och punktligheten i trafiken. Enligt kommunikationsministerns svar har samtliga luftfartsverkets trafikflygplatser utrustats med ILS-systemet men inte de militära flygplatser som användes av civilflyget eftersom man där har tillgång till PAR-systemet. Detta system innebär en sämre regularitet i trafiken, med störningar och förseningar som självfallet blir mer märkbara vid en ökande trafik. Sådana störningar och förseningar kan till viss del elimineras genom införande av ILS. Jag hade i min interpellation angivit att utrustningen med ILS inte bara är en fråga om förbättrad regularitet och punktlighet utan också en fråga om säkerhet. Kommunikationsministern säger i sitt svar att användningen av ILS eller PAR inte är en säkerhetsfråga utan en regularitetsfråga. Ja, därom kan man naturligtvis ha skilda uppfattningar. Men bland flygarna har man den uppfattningen att ILS i betydande grad ökar säkerheten vid landningen. Kommunikationsministern har uppställt tre huvudlinjer för utbyggnad av ILS, utan någon inbördes prioritering, och de tre huvudlinjerna är följande: — Vissa av de större flygplatserna utrustas med ILS, kategori II, som bl.a. tillåter lägre minima och därmed ger bättre trafikregularitet. — Vissa flygplatser förses med ILS för mer än en inflygningsriktning.” Med det svar som kommunikationsministern lämnat förutsätter jag att de här berörda militära flygplatserna, mot bakgrund av den ökande civila trafiken på dessa, kommer att utrustas med ILS så skyndsamt som möjligt. Jag ber att än en gång få tacka för det positiva svaret på min interpellation.

Fru talman! Fru Mogård har frågat mig, om jag är beredd vidta sådana åtgärder att genomförandet av 1968 års beslut angående gymnasieskolan icke medför ett undandragande av möjligheterna till gymnasial utbildning på sådana orter där sådan utbildning hittills fungerat väl och svarar mot ett behov och där en överflyttning av befintlig utbildning dels innebär ett förslösande av statliga och kommunala investeringar i skolbyggnader, dels får en negativ lokaliseringseffekt. Jag vill först erinra om vad jag anfört i denna fråga i riksdagens andra kammare den 1 december 1970. Numera föreligger sedan en längre tid skolöverstyrelsens organisationsbeslut. Valen till gymnasieskolans linjer och specialkurser har slutförts. Skolöverstyrelsens nu föreliggande beslut rörande gymnasieskolans organisation för läsåret 1971/72 innebär enligt vad jag erfarit i allt väsentligt att föregående läsårs utbildningar inom yrkesskolan översatts till motsvarande studievägar inom gymnasieskolan. Jämförelsevis små förändringar har behövt vidtagas beträffande lokaliseringen och dimensioneringen, Heltidsutbildningen i den primärkommunala yrkesskolan beräknas enligt skolöverstyrelsen bli avvecklad i 17 kommuner. Antalet elevplatser i dessa kommuner uppgick 1970/71 till 438, varav ca 45 procent dock stod outnyttjade. Det totala antalet elevplatser i yrkesskolans årskurs 1 var i runt tal 35 000. Organisationen har vidare i överstyrelsens organisationsbeslut minskats i vissa av de 106 kommuner som 1971/72 kommer att anordna endast yrkesinriktad utbildning inom gymnasieskolan. Denna minskning berör främst utbildning för kontor, hemteknik och vård och sammanhänger till stor del med omläggningen av den starkt expanderade vårdutbildningen. Vissa kommuner har anfört besvär över överstyrelsens organisationsbeslut. Dessa prövas för närvarande av Kungl. Maj:t. Jag vill slutligen framhålla att planeringen för gymnasieskolan måste syfta till en avvägning mellan å ena sidan mera lokalt förankrade önskemål om bibehållande av nuvarande service på skolans område och å andra sidan strävan att för en hel region förbättra eller i varje fall trots vikande elevunderlag bibehålla utbudet av utbildningar.
Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för hans svar. Det är säkert riktigt uppifrån sett — från utbildningsministerns och skolöverstyrelsens utsiktspunkt — att jämförelsevis små förändringar har vidtagits beträffande lokalisering och dimensionering. Från lokala utgångspunkter kan det dock vara fråga om genomgripande förändringar. I Dorotea försvinner en husmodersoch yrkesskola och därmed enligt uppgift 60 000 kronor i skatteintäkter. I Undersåkers kommun minskar klassantalet kraftigt, och kommunen oroar sig för de stora investeringar som så nyligen har gjorts i skollokaler. Sveg har samma problem. I Övertorneå får ungdomar inte slutföra sin utbildning i hemorten utan tvingas fara till Pajala och Haparanda. Flera exempel från olika delar av landet kan anföras. Förändringarna berör totalt ett 80-tal kommuner. Det är uppenbart att skolöverstyrelsen i sitt organisationsbeslut utgår från önskvärdheten att bereda elever ett så rikhaltigt urval av utbildningsvägar som möjligt. Likaså är det klart att det från myndighetens sida förefaller nödvändigt att ta hänsyn till det vikande elevunderlaget på många orter och s.k. ekonomiska realiteter. Men det kan enligt min mening ifrågasättas om man tillräckligt har beaktat sådana omständigheter som regionala och lokala instanser för fram utifrån sina mera direkta erfarenheter av vad det handlar om. Länsskolnämnden i Jämtlands län anför i ett yttrande till skolöverstyrelsen i september förra året följande, som jag tycker är ett talande exempel på hur olika bedömningarna kan vara: ”Den 3-åriga biloch traktormekanikerutbildningen i Järpen har inte varit attraktiv sedan i stort samma målsättning kunnat uppnås genom 2-årig utbildning på de platser som fått starta 2-årig fordonsmekanikerutbildning. Redan för tre år sedan ansökte Undersåkers kommun om att få inrätta en sådan kurs i Järpen — länsskolnämnden tillstyrkte, men framställningen avslogs av SÖ. Även senare framställningar i samma fråga har avslagits. — Innevarande läsår har inga elever tagits in i åk 1 av den 3-åriga biloch traktormekanikerutbildningen.

Man skulle säkerligen då finna flera utvägar att bevara och rent av utveckla skolor utanför gymnasieorterna. Den väg man nu ofta väljer att uppskjuta den som man ser det nödvändiga avvecklingen är att inrätta specialkurser. Är det inte risk för att man därmed i realiteten ger eleverna i sådana kurser sämre utbildning än kamraterna på gymnasieorten och att utvecklingen påskyndas därför att elevtillströmningen på grund härav snabbt minskar? Om man nu skulle välja att t.ex. ändra upptagningsområdena för dessa avvecklingshotade skolor så att elevunderlaget breddades eller att inte låsa vårdutbildningen så hårt till gymnasieorterna, blir väl utbildningen mera resurskrävande? Om man ser till helheten och tar med i bilden kommunala investeringar i avvecklingsorter, nyinvesteringar i centralor terna för skolanläggningar och kanske också elevhem, elevernas reskostnader och dylikt, är det kanske inte så säkert att det uppstår någon vinst utan snarare en förlust. Om centraliseringen av utbildningen därtill har negativ lokaliseringseffekt, kan förlusten bli än större. I riksdagens beslut 1969, som innebar att reformen skulle genomföras successivt och mjukt, torde sådana överväganden ha spelat en stor roll. Vi vet för litet om effekterna för att inte fortfarande stå fast vid att det är klokast att skynda långsamt. Skolöverstyrelsen har i samband med beslutet om gymnasieskolans organisation flera gånger påpekat att den totala utbildningskapaciteten i en region bibehållits, men det måste väl ha stor betydelse var inom regionen man förlägger utbildningsmöjligheterna. Ecklesiastikminister Edenmans kärnfulla yttrande i debatten om gymnasieskolan 1964 uttrycker väl hur man enligt min mening fortfarande bör se på den här viktiga frågan: ”Det är naturligtvis ingen vettig människa som t.ex. leker med tanken att rasera en yrkesskola därför att den i dag ligger på en ort som inte kan få fackskola eller gymnasium. Så kan inte en skolplanering gå ttill.” Det är åtgärder för att förhindra ett sådant alltför snabbt raserande av yrkesskolor utanför gymnasieorterna som jag efterlyst i min fråga. Det är givetvis känsliga avvägningar som här måste göras, och jag hoppas att utbildningsministern noga följer skolöverstyrelsens sätt att omsätta den beslutade reformen i praktisk verklighet.
Fru talman! Fru Mogård började med några reflexioner om hur ett problem kan te sig — som hon uttryckte det — uppifrån sett.

Tyvärr är det kanske inte riktigt så enkelt som fru Mogård antydde i sitt inlägg. Det är nämligen ofta så att den lokala opinionen är starkt splittrad. Man har å ena sidan den ort som har yrkesutbildning för närvarande och som vill behålla den eller helst få den förvandlad till linje och å andra sidan den ort som ligger en bit därifrån och som argumenterar för att den orten måste till varje pris ha in detta underlag, om den skall kunna erbjuda ungdomen i området ett tillfredsställande linjeval. Det är i det här dilemmat, där det alltså inte finns någon enhetlig lokal opinion utan den är splittrad, som skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet i sista hand måste försöka fatta beslut som — jag skall gärna erkänna det — är mycket svåra. Jag meddelade i mitt svar att vi har detta under beredning. Till slut blir det naturligtvis så, att vi från de principiella riktlinjer som har varit uppdragna, där vi vill ge så goda chanser till linjeval som möjligt men där vi också sagt oss ha förståelse för önskemålen om att på icke-g-orter kunna fortsätta med yrkesutbildning måste försöka låta förnuftet råda. Det är väl i det ögonblicket som fru Mogård har kommit in och vädjat att det skall bli ett stort spelrum för förnuftet. Jag kan lova att jag i mån av förmåga skall försöka använda mitt förnuft för att få praktiska och förnuftiga lösningar när vi skall fatta de slutliga besluten.
Fru talman! Jag vill varmt tacka för det löfte jag nyss fick.

Fru talman!

Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Det ankommer på skolöverstyrelsen att besluta om dimensioneringen av vidareutbildningen av sjuksköterskor. Planeringen av utbildningen sker i fortlöpande kontakt med de för sjukvården ansvariga. Därvid utgör personalbehovet inom sjukvården en självklar utgångspunkt för bedömningarna. Möjligheterna att realisera det önskvärda utbildningsprogrammet får sedan bedömas mot bakgrunden av tillgängliga resurser i fråga om praktikplatser m.m. När det gäller tillträde till vidareutbildningen vill jag framhålla, att Kungl. Maj:t år 1968 uppdrog åt skolöverstyrelsen att överväga och inkomma med förslag om i vilken utsträckning sjuksköterskor med utbildning enligt äldre studiegång kunde få tillträde till den nya vidareutbildningen.

Kungl. Maj:t har nyligen meddelat beslut angående förlängning av nämnda bemyndigande att gälla även höstterminen 1971. Huruvida sjuksköterskor med vidareutbildning i medicinsk och/eller kirurgisk sjukvård skall få tillträde till vidareutbildning i intensivvård bör avgöras från fall till fall. Enligt den överenskommelse som träffades vid omläggningen av sjuksköterskeutbildningen år 1968 kan på begränsade avsnitt av en vidareutbildningslinje tas in sjuksköterska, som redan genomgått vidareutbildning på annan linje. Bl.a. med hänsyn till det stora behovet av praktikplatser för olika slag av utbildningar inom vårdområdet anser jag att denna möjlighet till vidareutbildning på mer än en linje bör utnyttjas restriktivt.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Svaret på min första fråga om dimensioneringen av personalstyrkan efter intensivvårdsavdelningarnas behov fattar jag så, att regeringen inte är särskilt intresserad av den frågan. I den statistik som jag fått ta del av redovisas tyvärr ej vidareutbildningslinjerna i intensivvård, anestesi och operationssjukvård separat. Jag skall nu på kammarens interna TV söka visa en enkel uppställning av fakta rörande bristen på kvalificerade sjuksköterskor inom några utbildningslinjer.

Stapeln längst till vänster visar att vi har ett behov av 525 sjuksköterskor, som skall skaffa sig dessa två terminer långa vidareutbildningar. Nästa stapel visar att det finns beslut om att utbilda 330 sjuksköterskor under läsåret 1970/71. Stapeln längst till höger visar till sist årlig brist inom sjukvården på sjuksköterskor med denna utbildning. Med nuvarande utbildningsdimensionering ökar således bristen inom dessa tre vidareutbildningslinjer med ca 200 per år. Tyvärr redovisas den statistik som rör dessa tre vidareutbildningslinjer nästan alltid tillsammantagen. De detaljsiffror, som rör intensivvården, pekar då på att bristen inom intensivvården är större än inom de linjer, som redovisas tillsammans med intensivvården. Ett exempel, som riksdagens upplysningstjänst står för, visar att för Lund -—-Malmö-regionen, dvs. de fem sydligaste länen, har under 1970 intagits åtta sjuksköterskor till vidareutbildning i intensivvård. Det motsvarar ungefär ett centrallasaretts behov.
Fru talman! Som jag meddelade redan i mitt första svar har de två berörda verken, socialstyrelsen och skolöverstyrelsen, uppdraget att samverka för att bedöma utbildningsbehovet, och skolöverstyrelsen har sedan för sin del att försöka uppfylla detta behov. Så har också kunnat ske. Man har haft en samstämmighet tidigare, men på senare tid har socialstyrelsen — som också interpellanten redovisade här — konstaterat en kraftig ökning av behovet av platser. För det här året, som vi nu diskuterar, uppstår tyvärr en diskrepans mellan vad man har kommit fram till som ett önskvärt behov och vad skolöverstyrelsen har ansett sig kunna prestera i form av utbildningsplatser. Efter kontakt med sjukvårds huvudmännen har det visat sig att det framför allt är på praktiksidan det brister. Det blir i och för sig en ökning men bara med ett par platser. Jag har emellertid erfarit att man för året 1972/73 räknar med att kunna få fram ytterligare praktikplatser, och därmed kan man också öka kapaciteten på utbildningssidan. Det är möjligt att det också kan finnas något alternativ till den nuvarande utbildningen, som man i det här pressade läget skulle kunna använda för att ytterligare öka antalet platser. Det är alltså inte så att regeringen är ointresserad av den här frågan.

Fru talman! Jag tackar för den ytterligare upplysning som här har lämnats av utbildningsministern. Bristen på utbildad personal inom intensivvården är ju ingen ny företeelse. Svensk sjuksköterskeförening har vid upprepade tillfällen hos olika ansvariga instanser påtalat de ohållbara arbetsförhållanden som råder på detta viktiga område inom sjukvården. Socialstyrelsen har också i sitt svar till Sjuksköterskeföreningen bekräftat att de uppgifter som lämnats om den ökade bristen på vidareutbildad personal inom intensivvården är riktiga. Socialstyrelsen har även i skrivelse till skolöverstyrelsen framhållit angelägenheten av att en översyn göres av vidareutbildningens dimensionering, varvid bl.a. operations-, anestesioch intensivvårdsområdet bör beaktas med tanke på att man inom dessa områden har ett stort behov av specialutbildade sjuksköterskor. Ingenting har emellertid hittills hänt. Omstruktureringen inom sjukvården ställer ökade krav på sjuksköterskorna när det gäller ansvaret för arbetsledning och självständigt ställningstagande.

Ett av de områden för vilka situationen på utbildningssidan förvärrats under läsåret 1969/70 är intensivvården, vilket också framgår av vad som förut sagts. Ansvaret och arbetsförhållandena får till följd att avgången av personal på dessa områden också blir onormalt hög, vilket också påtalats i interpellationen. Från min tid i sjukvårdsstyrelsen i Stockholm har jag också fått detta bekräftat. Inom vissa vårdområden har man i Stockholm haft en omsättning av personal på 50 procent, oftast av de orsaker som här har nämnts: de anställdas arbetsförhållanden. Mig och många andra förefaller detta vara en dålig användning av ekonomiska resurser, med vetskap om vad nyrekrytering och introduk tion av arbetskraft kostar. En bättre anpassning av utbildningskapaciteten på detta område är därför nödvändig, så att minst det antal av 525 sjuksköterskor — vilka alla tycks vara överens om verkligen behövs — årligen vidareutbildas, detta för att inte katastrofsituationer skall skapas för patienter i behov av denna vård. Detta bör vara möjligt att uppnå, då det enligt de uppgifter som riksdagens upplysningstjänst tagit fram inte föreligger brist på sökande till den vidareutbildning som erfordras. Enligt dessa uppgifter har endast en tredjedel av de sökande antagits till denna vidareutbildning. Även om samtliga som sökt inte varit behöriga, torde inte bristen på sökande vara orsak till den föreliggande bristen på tillräckligt utbildad personal inom intensivvården. Måste vi inte se till att de människor som behöver intensivvård också får den, att människor, ofta i yngre åldrar, inte måste dö på grund av att utbildningen av personal på detta viktiga område eftersatts av samhället? Det kan vi inte längre tolerera, Därför måste de brister, som jag nu visat på i vidareutbildningen av sjuksköterskor för intensivvården, snabbt rättas till.

Såsom tidigare meddelats inleds morgondagens plenum med behandling av näringsutskottets betänkande angående Ritsemoch Kaitumprojekten. I övrigt upptas på onsdagen bl.a. organisationsoch anslagsfrågor rörande försvaret. Torsdagen den 13 maj kl. 11.00 besvaras ett tiotal frågor, varefter betänkandet angående trafikpolitiken behandlas. Vid torsdagens sammanträde upptas vidare bl.a. frågan om stöd till jordbruket i norra Sverige. Fredagen den 14 maj kl. 10.00 behandlas konstitutionsutskottets betänkande angående granskningen av statsrådsprotokollen samt de ärenden som inte medhinnes på torsdagen. Kvällsplenum kommer att anordnas onsdagen den 12 och torsdagen den 13 maj, och det kan bli ofrånkomligt att hålla kvällsplenum även fredagen den 14 maj.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat hur jag efter mina sonderande samtal i Europa bedömer möjligheterna för Sverige att få en associering med EEC på villkor som är förenliga med svensk neutralitetspolitik. Utgångspunkten för Sveriges förhandlingar är att uppnå nära, omfat tande och varaktiga förbindelser med EEC under hänsynstagande till neutraliteten. Det för oss väsentliga är att samarbetet får det materiella innehåll, som vi eftersträvar. Kontakter med Gemenskapsländerna tyder på en positiv inställning när det gäller att få till stånd ett avtal om brett samarbete mellan Sverige och den gemensamma marknaden. Vid dessa kontakter har i första hand sakinnehållet i ett samarbetsavtal mellan Sverige och EEC behandlats. I den mån formen för det framtida samarbetet diskuterats har detta endast avsett frågan om svenskt medlemskap i EEC kan förenas med bibehållen neutralitetspolitik. Om anslutningsformen skall betecknas som ett associationsavtal eller annat samarbetsavtal är inte det väsentliga. Ett associationsavtal kan innebära ett samarbete av såväl mindre som mer långtgående slag. Från ingen regerings sida har uttalats att associering för Sveriges del inte skulle vara en tänkbar anslutningsform. Under de sonderande samtalen i Bryssel har frågan om tänkbara anslutningsformer inte berörts.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. När jag talar om associering menar jag associering enligt artikel 238 i Romtraktaten. Den saken har inte varit särskilt aktuell i den svenska debatten på senaste tiden därför att det har sagts att en sådan form skulle vara tillämplig endast på länder som inte är så tekniskt och ekonomiskt utvecklade. Men det intressanta är ju att denna form nu har dykt upp i diskussionerna på den europeiska kontinenten. Det står ingenting i Romtraktaten som skulle hindra Sverige från att bli associerat. Detta framgår ju av det faktum att vi 1961 ansökte om associering enligt artikel 238. Därför är det fullständigt klart att en sådan anslutningsform är möjlig. Jag tror att det är värdefullt att vi av handelsministerns svar nu har fått klarhet i att man inte utesluter den formen, om den skulle befinnas lämplig. Inte minst är det fallet av psykologiska skäl, ty i den debatt som förekommer ute i Europa har ofta nämnts tre olika nivåer på en lösning av anslutningsfrågan — medlemskap, associering eller särskilda avtal. Och det kan finnas en risk för att, om vi bara talar om särskilda avtal, det kan uppfattas i den allmänna debatten ute i Europa som att vi vill ha något mindre än associering. Därför vågar jag väl tolka handelsministerns svar på det sättet att det vi nu eftersträvar inte är mindre än det vi eftersträvade 1961—1962 när vi ansökte om associering.

Herr talman! Den debatt vi har fått under de senaste veckorna kring begreppet associering är för mig något av en skendebatt. Vi har aldrig i några sammanhang, där vi diskuterat lösningar av Sveriges samarbete med ett utvidgat EEC, gjort förbehåll i fråga om någon annan anslutningsform än medlemskapet. Vi har hållit alla andra former öppna. När det gäller associering finns det ett, åtminstone i vissa kretsar berömt, uttalande av en europeisk statsman, som har förklarat att anslutningsformen associering kan innebära allt mellan 1 och 99 procent. Detta visar det meningslösa i att försöka i vår interna debatt nu koncentrera diskussionen kring ett så vittgående begrepp som associering.

Ordet associering får ju i detta sammanhang inte annan betydelse än att det markerar en viss fasthet i relationen mellan det associerade landet, i detta fall Sverige, och den gemensamma marknaden, och den fastheten vill vi uppnå under alla förhållanden. Men för mig är det under de skeden som är närmast förestående långt viktigare att få veta, om vi kan få en tullunion med Gemenskapen, om vi kan få ett tillräckligt vittgående samarbete på jordbruksområdet och om vi kan få möjligheter att åstadkomma en likabehandling av svenska produkter och svenska företag i ett utvidgat EEC. Det är det väsentliga innehållet i förhandlingarna och det huvudsakliga mål som vi ställt upp. Men skulle man som sagt sedan vilja kalla detta för en associering och ge det de yttre åthävor som associationsformen har, är det inte bara rimligt utan också förenligt med svenska intressen att så sker.
Herr talman! Jag tror att det är ett intresse för den svenska opinionen och också för opinionen ute i Europa att handelsministern har använt detta tillfälle att på nytt understryka att Sverige önskar en fasthet i förbindelserna med EEC. Jag kan inte se att handelsministern och jag har några delade uppfattningar i sakfrågan. Med tanke på den debatt som förts framför allt i vårt land men också utanför dess gränser tror jag emellertid att det är viktigt att få detta fastslaget. Vi begär inte mindre nu än vi begärde när vi ansökte om associering 1961—1962, och vi skall inte utesluta någon form som är förenlig med vår neutralitetspolitik.

Återigen har en av våra kamrater lämnat vår krets. Ledamoten av kammaren Göte Peterson har avlidit efter en tids sjukdom. Han bevistade sin första riksdag och var verksam i försvarsutskottet. I sin hemort innehade Göte Peterson flera förtroendeuppdrag. Han var sålunda vid sin bortgång ordförande i kommunfullmäktige i Karlskrona och ordförande i hamnstyrelsen. Tidigare var han under ett par perioder ledamot av landstinget i Blekinge län och ordförande i länets sjukvårdsstyrelse. Sedan sin ungdom var Göte Peterson livligt engagerad i nykterhetsrörelsen, och han var bl.a. ledamot av Godtemplarnas riksstyrelse. Under den korta tid som Göte Peterson fick deltaga i kammarens arbete lärde vi känna honom som en vänlig och god riksdagskamrat och vi lyser frid över hans minne.

Herr talman! Det är väl få frågor som på ett så intensivt sätt har debatterats både i våra massmedia och man och man emellan som den fråga vi har att diskutera här i dag. Det gäller Vattenfalls utbyggnad av Ritsem. Vi har också i utskottet mycket noga behandlat denna fråga. Vi ha” haft sju olika föredragningar av företrädare för skilda intressegrupper i landet, föredragningar som stundom kanske inte varit ägnade att ge oss en klar uppfattning om frågan utan i stället varit förvirrande eftersom synpunkterna har varit synnerligen olika. Vi har i utskottet hamnat i två uppfattningar, och jag vill här mycket kort relatera vilka motiv vi har som förordar en utbyggnad. Jag skulle vilja börja med att bara ta upp frågan om vad som blir kvar av orörd vildmark, som man så mycket talar om när det gäller vattenkraftutbyggnad. Det finns en förteckning över stora områden som kommer att sparas från vattenkraftutbyggnad. Jag vill peka på att det är Vindelälven, Pite älv, Torne älv, Umeälvens källsystem, Stora Lule älvs sydvästra källflöden med sjöarna Vastenjaure och Virihaure, alltså Padjelanta nationalpark. Vidare är det Lilla Lule älvs källflöden ovanför Kvikkjokk. Fjällområden inom Skellefte-, Umeoch Ångermanälvens källområden är undantagna. Detsamma gäller Åreälven med Tännforsen, Ristafallen och Enån. Detta säger att det ju ingalunda kan vara fråga om att här ta i anspråk den sista orörda vildmark som finns i vårt land utan att det är ett mycket överdrivet påstående. Jag vill också peka på att frågan om Ritsems utbyggnad har behandlats mycket länge. I den överenskommelse som vid den s.k. freden i Sarek 1961 slöts mellan naturvårdsintressen och företrädare för Vattenfall fanns Ritsem med bland de projekt som skulle utbyggas och som man alltså ansåg skulle medföra mindre skadeverkningar. Jag vill peka på att Ritsems utbyggnad ger relativt lindriga skador i naturen. Självfallet kan man inte göra någon utbyggnad — av en väg eller ett annat projekt — utan att på något sätt ingripa i naturen, men att skadeverkningar skulle uppstå i den utsträckning som anförts i debatten är en helt överdriven föreställning. Man bör kanske här på något sätt protestera mot den debatt som förs, eftersom det i diskussionen om Ritsemutbyggnaden mycket ofta blandas in skadeverkningar som hänför sig till en förmodad utbyggnad också i Kaitum. Vad vi i dag diskuterar är inte en utbyggnad i Kaitum och de överledningar som därvid kommer i fråga utan det är kort och gott en utbyggnad i Ritsem. Det bör man hålla i minnet, så att man inte när man talar om skadeverkningar i Ritsemfallet också plockar med Kaitumutbyggnaden. Jag skall återkomma till den senare, Jag vill även peka på att dessa skador egentligen inte innebär något nytt i det älvsystem det nu är fråga om. Ritsem är den sista utbyggnaden inom Luleälvsystemet. Man fortsätter alltså bara att bygga ut en älv som redan har mera än ett dussin kraftverk. Det har också talats om orörd natur i detta sammanhang, men man har ett bygge i gång i Vietas inte så särskilt långt från Ritsem. Vi kan inte finna någon logik i att säga att våra orörda älvar skall sparas och därvid räkna in Luleälven. Den är väl en av de hårdast utbyggda älvarna i det här landet, och där är det inte fråga om att gå in i någon orörd älv. Jag skall i fråga om Kaitum komma tillbaks till spörsmålet om att gå in i nya älvsystem men vill nu bara poängtera att Ritsemutbyggnaden endast är ett fullföljande av en redan tidigare igångsatt mycket intensiv utbyggnad. Vi har också funnit att de skador beträffande samernas näringar och särskilt rennäringen som uppkommer genom den aktuella utbyggnaden ändock inte är av den omfattningen att det kan anses motiverat att man helt avstår från utbyggnaden. Vattendomstolen säger beträffande renskötseln: ”De sammantagna skadorna, som enligt ovanstående kommer att drabba rennäringen, anser vattendomstolen icke vara av den omfattningen att rennäringen, vilken måste anses utgöra näring av större betydenhet, kommer att lida väsentligt förfång.” Det är väl ganska väsentligt att man har detta klart för sig. Självfallet skall samerna ersättas för de skador som drabbar dem, men genom Ritsemutbyggnaden åstadkoms inte avgörande svåra skador på renskötseln. Återigen vill jag poängtera att man i den allmänna diskussionen mycket ofta tar med vad som skulle hända om en Kaitumutbyggnad kom till stånd och redovisar det som skador i samband med Ritsemutbyggnaden. Skadorna på renskötseln blir visserligen kännbara men ingalunda av den betydelsen att de kan anses vara motiv för att avstå från denna utbyggnad.

Inte heller samerna är oberoende av vägförbindelser. Vi betraktar den vägen som mycket betydelsefull och ser gärna att Gällivare kommuns ansträngningar att få den nu skulle krönas med framgång genom att vattenfallsverket åtar sig att bygga den. Det innebär också att Gällivare kommun skulle få en hel del möjligheter till utvidgning av sin turistindustri. Vidare är naturligtvis kraftverket av mycket väsentlig betydelse när det gäller elproduktionen. Det är fråga om 550 miljoner kilowattimmar, och det är inte en så betydelselös del av vår elproduktion. Det är fråga om ett billigt sätt att skaffa elkraft och det gäller en elkraft som kan användas för att få ut toppeffekter. Vattenkraften är mycket okänslig för störningar. Den är vår driftsäkraste form av elkraftproduktion. När vi talar om atomkraftverk och andra saker som vi känner väldigt litet till, bör vi vara medvetna om att där är störningsriskerna mycket stora. Därför behöver vattenkraften tillvaratas för att vi skall kunna balansera driftstörningar i annan produktion. Man kan fråga sig om det är nödvändigt att bygga ut Ritsem för att få den önskade produktionen på 550 miljoner kilowattimmar. Det tillskottet kan ju erhållas på annat sätt, även utan användande av atomkraft. Ja, man kan bygga ett oljekraftverk. Visserligen försenas ärendet ett par år, om riksdagen i dag skulle avslå Vattenfalls anhållan om utbyggnad av Ritsem, men alldeles bortsett från detta så uppstår ju frågan: Vad åstadkommer ett oljekraftverk för miljöskada? När man talar om miljöproblem, verkar det ibland på diskussionen precis som om bara utbyggnad av vattenkraft förorsakar miljöskador. Låt mig peka på att ett oljeeldat kraftverk för lika stor produktion av elektrisk kraft som det här är fråga om enbart med Ritsemutbyggnaden förbrukar ungefär 150 000 ton olja per år. Det innebär att för varje dygn den stationen är i drift skickas mellan 8 och 10 ton svaveldioxid upp i luften. Det svavelnedfall som sedan följer måste bli mycket betydelsefullt ur miljösynpunkt. Jag tycker att man också bör fundera litet grand på det när man talar om miljöskador. Ett vattenkraftverk åstadkommer i stort sett skadeverkningar av estetisk natur. De är i och för sig betydelsefulla, och man skall inte nonchalera dem, men ett vattenkraftverk förgiftar inget vatten, det förstör ingen luft osv. Det dränker en del områden visserligen, och det tar bort vissa skönhetsvärden, men glöm inte att oljeeldade kraftverk ger andra och väsentligt farligare skadeverkningar. Dessutom tillkommer att oljekraftverken ofta läggs i närheten av stora befolkningscentra. Där måste nedfallet av svavel vara av oerhört stor betydelse för miljön. Jag vill därför varna för uppfattningen att den enda elkraftproduktion som orsakar miljöskador är utbyggnad av vattenkraften. Vi människor kan inte använda naturen utan att förändra den. Om man säger att varje förändring blir ett förstörande, då är man väl inne på litet underliga vägar. Ibland kallar vi människans sätt att förädla naturen och förädla sig själv för kultur. I det här fallet kallar man det för miljöskador. Jag tycker att man också skall ha med i bilden vad ersättningen för Ritsem kan bli för någonting. Mycket väsentligt för oss reservanter är också de arbetstillfällen som skulle uppkomma genom att Ritsem byggs ut. Enligt Vattenfalls beräkningar skulle vid kraftverksbygget sysselsättas 325 anställda under drygt fyra år. Till detta kommer de som skall sysselsättas med byggandet av vägen mellan Vietas och Ritsem. Det är svårt att säga hur många de blir. Det talas om 175 man första året, men låt oss säga att det blir bara 75. Sammanlagt skulle ändå 400 man få sysselsättning under fyra år. Det är ett betydande antal arbetstillfällen som på det sättet tillförs ett område med stora bekymmer. Vad beträffar sysselsättningen vet alla att situationen för byggnadsarbetarna och kanske alldeles särskilt anläggningsarbetarna är bekymmersam. Just i de här områdena är arbetslösheten bland byggnadsarbetarna mellan 20 och 30 procent. Det har också föranlett Byggnadsarbetareförbundet att i en skrivelse till utskottet framhålla den oerhört stora betydelse ett sådant här byggande skulle få för att minska arbetslösheten i området. Ett nej till Ritsem här i dag innebär att de 400 som skulle få sysselsättning under fyra år ställs in i kön av dem som måste flyttas söderut och skaffas sysselsättning på annat håll. Det finns de som säger att dessa människor kan göra något annat än bygga ut Ritsem och bygga vägen mellan Vietas och Ritsem, men man kommer inte ifrån problematiken så enkelt. För att först ta frågan om vägen vill jag nämna att Gällivare kommun länge har försökt få denna väg till stånd. Men alla vägprojekt ryms ju inte inom den ram vi har för våra vägmedel. Det tar avsevärd tid innan man kan få pengar till detta. Här skulle av Vattenfalls vinstmedel 16—17 miljoner kronor gå till byggandet av en väg av mycket stor betydelse. När det gäller just frågan om arbetskraften vill jag också peka på ett underligt resonemang som man för. Man säger ofta från borgerligt håll att statliga företag bara sysslar med olönsamma ting och att statlig företagsamhet är en dålig affär. Hur gör man i detta fall? Ritsemutbyggnaden är ett tveklöst lönsamt företag som skulle ge 400 man sysselsättning i fyra år. Nej, det vill man inte ha, men i stället skall vi få något annat. Vi skall få ett beredskapsarbete, säger man, alltså ett arbete som genomförs utan krav på lönsamhet. Man skall sysselsätta arbetskraften men utan krav på lönsamhet. Det bör uppmärksammas vilka logiska kullerbyttor man gör när man går emot detta förslag och säger att ”vi skall sysselsätta dem med något annat”. Man kan också fråga sig om det är så enkelt att skaffa fram en annan form av sysselsättning. Det är inte så länge sedan vi talade om Vindelälven i denna riksdag — visserligen i ett annat hus — och vi sade oss då att där skulle man skaffa fram annan sysselsättning i stället för att bygga ut älven. Det skulle vara intressant att höra vilka oerhört arbetskraftkrävande projekt som kommit till i Vindelådalen sedan man beslöt att inte bygga ut älven. Det skulle ju vara så enkelt att skaffa annan sysselsättning. Jag tror att man inte skall nonchalera denna punkt. Man bör uppmärksamma vad det är fråga om, och de människor som här skulle få sysselsättning kan fråga sig, vem det egentligen är som skall bestämma över ett område som väl egentligen tillhör de människor som bor där. Skall detta område få användas för de människors utkomst och sysselsättning som verkar i området eller skall stora, stora områden lämnas orörda på grund av vissa romantiska skäl som framför allt drivs av människor nere i Stockholm, Malmö, Göteborg, i Sydoch Mellansverige, vilka aldrig har sett området? Man kan fråga sig detta. Sedan sägs det något dramatiskt att ”ja men detta att bygga ut kraft och skicka den söderut tar i alla fall kraften ifrån Norrbotten”. Det är ett ologiskt resonemang. Man tar inte ifrån ett område något då man med hjälp av den arbetskraft som finns där tar vara på de naturtillgångar som finns i området och sedan säljer dem till andra delar av landet. Det är på det sättet vårt folkhushåll fungerar. Vi utnyttjar våra naturtillgångar, vi gör det för att skaffa människor arbete och för att skaffa oss alla trygghet och sysselsättning. Talet att man inte skall bry sig om arbetslösheten, inte bry sig om sysselsättningen, är mycket underligt. Jag skulle gärna vilja peka på en enda sak till, när det gäller arbetslösheten. Man har sagt att det i Sörkaitum finns 37 renskötande samer som skulle få vissa bekymmer med sin näring, inte så att de måste upphöra med den men de får vissa skador som sedan ersättes av Vattenfall. Det är 37 stycken. I Gällivare kommun fanns vid den senaste räkningen av arbetslösa 1 200 arbetslösa. Man kan bara ställa dessa siffror mot varandra för att fråga: Vad är det man är ute efter, när man säger så frenetiskt att vi inte skall bygga ut Ritsem? Har man något intresse för dessa 1 200 arbetslösa, när man haussar upp de 37 som jag också anser skall ha all nödig ersättning? De skall få hjälp på allt sätt, samhället skall inte ta ifrån dem någonting, samhället skall ersätta dem för skadorna. Men tänk ett ögonblick på de 1200 som också bör ha en plats i riksdagens minne i detta sammanhang! Man kan ytterligare fråga sig: Vem skall bestämma över dessa områden? Man hör ibland där uppe talas om Stockholmsromantiker. Det är ett namn som inte speciellt gäller stockholmare. Det kan finnas Stockholmsromantiker i Örebro och Norrköping osv. Det är människor som lever långt borta från detta område. Men de människor som skall vistas här, de gruvarbetare som lever t.ex. i Gällivare och som vill komma ut i naturen, skulle se denna väg som en bra sak. Dem tar man ingen hänsyn till, när det gäller vissa föreställningar hos folk som inte sett området men som läst mycket i tidningarna — färgade skildringar av hur det skulle se ut. Tänk litet grand på de människor som bor där uppe! Jag tror inte att ni skulle vara så glada t.ex. i Stockholm, om vi i Norrbotten började ta oss för att säga ifrån att ni skall minsann inte göra på det sättet i er stadsplanering! Ni får inte lägga en park där, ni får inte bygga om ett torg där — vi som kommer ned till Stockholm och tittar på det någon gång vill att det här torget skall se ut så här fortsättningsvis. Helt riktigt skulle stockholmarna säga: Det har ni inte med att skaffa — vi bevarar inte detta för att ni skall komma och titta på det någon gång; det här skall vara en del av stadens liv, osv. Samma fog har människorna i Norrland att säga: Vi har rätt att utnyttja det land som Gud gav oss — för att använda ett gammalt uttryck — för vår försörjning, vår ekonomi, och kan inte bara göra stora delar av Norrland till nationalpark. Vi behöver nationalparker, vi har sådana, vi har enorma orörda områden. Jag vill än en gång poängtera att vad man nu ämnar ta i anspråk är en ytterst liten del av de stora orörda områden som finns här uppe. Överdriv inte detta och tala inte återigen om den sista vildmarken! Vi har tidigare talat om Vindelälven; det var den sista återstående vildmarken. Nu gäller det Luleälven och nu är det den sista återstående vildmarken. Man kan inte ha hur många ”sista vildmarker” som helst i detta land — det får vara någon logik i det hela. Jag vill konstatera att som jag har upplevt det i utskottet skall denna fråga tydligen inte lösas på grundval av sakliga skäl, vad som är vettigt och vad som inte är vettigt, utan politiskt. Det har inte gått att få en vettig diskussion om dessa problem. Som jag uppfattar det är detta för många mindre fråga om att rädda Ritsem, som det heter, än om att visa att regeringen inte har majoritet i riksdagen. Jag tycker det är ett billigt sätt att demonstrera. Detta är en ödesfråga för massor av människor som är arbetslösa, men riksdagen kan ägna sig åt att göra en politisk demonstration av frågan. Jag har upplevt det så att huvudmotivet för inställningen är politiskt och sedan struntar man i konsekvenserna. Det gäller långtifrån alla här i riksdagen. Jag har den största respekt för dem som är ärligt engagerade i ett miljövårdsarbete. Det finns många sådana personer här, och jag säger inte att deras uppfattning är sämre än min. Väldigt många har emellertid inte någon preciserad inställning — de har inte tagit ställning till sakfrågan — men tycker att detta är ett tillfälle till politisk demonstration. Sedan vill jag också säga några ord om den andra delen av näringsutskottets betänkande; den handlar om Kaitum. Vad riksdagen i dag behandlar är en proposition i vilken talas om Vattenfalls utbyggnad av Ritsem. Kaitum nämns inte i det sammanhanget. Utbyggnaden av Kaitum är en fråga som ligger längre fram. Kaitum är också en fråga om att ta i anspråk delar av ett nytt älvsystem — man går in i Kalixälven som hittills varit orörd, man gör våldsamma överledningar och åstadkommer helt naturligt mycket större skador enligt Kaitumprojektet än enligt Ritsemprojektet. Här föreligger inget som helst förslag om att bygga ut Kaitum — det är fråga om att bygga ut Ritsem. Men man har velat röra ihop dessa två saker för att kunna föra en debatt i förvirringens tecken. Frågan om Kaitum har kommit upp motionsvägen; från fyra partier begärs ett besked i dag att Kaitum aldrig skall byggas ut. Vi har funnit det meningslöst att yttra sig över något som det inte finns förslag om att bygga ut. Vi får väl i så fall säga nej den dag regeringen skulle vilja bygga ut Kaitum. Skall jag göra en personlig bekännelse i detta sammanhang vill jag gärna säga att jag betraktar Kaitumprojektet som väsentligt skadligare än Ritsem, och jag är personligen väldigt tveksam till utbyggnaden av Kaitum — i varje fall på det sätt som Vattenfall har tänkt sig men som ännu inte lett till några förslag. Jag vill inte vara med om en sådan utbyggnad. Det har hela tiden i utskottet funnits möjligheter att diskutera dessa frågor. Om man är ute för att rädda Kaitum men godtar Ritsem kanske vi kunnat få en uppgörelse om det. Någon sådan uppgörelse har emellertid inte gått att få och följaktligen anser vi inom utskottet att det inte finns någon anledning att yttra sig om Kaitum. Jag har här velat betyga att det finns starka stämningar för att betrakta Kaitum som något helt annat än Ritsem. Det är emellertid Ritsem som vi behandlar i dag. Jag råkade i går kväll läsa en Norrbottenstidning. I den hade en av riksdagens ledamöter — nu vet man ju inte om journalisten kanske har feltolkat honom — yttrat sig ungefär så här: Jag har nog kunnat tänka mig att rösta för Ritsem, men nu har ju utskottets socialdemokrater avstyrkt min motion om Kaitum. Jag är rädd för att Ritsem är inledningen till Kaitum, och därför kommer jag att följa mitt parti. Nog är detta något av ynkedomarnas ynkedom! Här hade man kunnat resonera omkring frågan Kaitum och Ritsem, men då går man ut och skyller på att det finns ett uttalande om att vi inte skulle säga någonting om Kaitum. Vi skall inte säga ja, och varför skulle vi göra det? Det skulle jag inte vara beredd att göra — och vi säger inte ja heller. Men på det hänger man upp sin negativa inställning. Kan man då inte säga ordentligt att man är emot utbyggnaden och ta sitt ansvar inför de arbetslösa, som berörs av den saken, i stället för att krypa bakom någonting om att socialdemokraterna i utskottet inte har velat vara med om att stoppa Kaitum? Vi har velat vara med om att bygga Ritsem, vilket vi tycker är en utomordentligt vettig investering och en fortsättning på en utbyggnad som har skett i Luleälven, och har icke tagit ställning till Kaitum. Vi skulle kunna resonera om den saken, men det har aldrig gått att resonera. Frågan skall lösas politiskt. Med detta har jag väl lagt fram de motiv som finns för utbyggnad.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

Herr talman! Näringsutskottets ordförande började med att framhålla att detta är en mycket uppmärksammad fråga. Det har var och en lagt märke till som följt debatten. Den har förts mellan olika organisationer, den har engagerat olika grupper synnerligen starkt och den har uppmärksammats på ett glädjande sätt i massmedia. I tidningarna har vi läst referat av vad den ena gruppen och den andra tyckt och hur ärendet har fortskridit i riksdagsbehandlingen, och vi har rent av sett det behandlat i form av en TV-rättegång, ”Målet gäller Kaitum” — ett efter mitt sätt att se mycket upplysande och bra sätt att behandla en sådan här fråga. Uppläggningen var där förebildlig med inkallade vittnen och personer som skickligt sammanfattade de resultat man kom fram till. Nu ligger avgörandet av målet hos riksdagen. Utskottets ordförande ville göra gällande att man helt hade lagt upp det som en politisk fråga för att tillfoga regeringen ett voteringsnederlag, och han har sagt så förut i TV. Jag menar att detta innebär en synnerligen grov underskattning av de motiv som ligger bakom inställningen hos dem som vill undvika denna exploatering. Jag skall nu punkt för punkt gå igenom de synpunkter som fått majoriteten inom utskottet att säga nej till den socialdemokratiska regeringens förslag att exploatera Ritsemområdet. Lika litet som kollegerna i övrigt här i kammaren har vi som suttit i näringsutskottet kunnat eller velat beteckna oss som experter på det ena eller det andra. Vi är inte experter på elproduktion, vi är inte experter på naturvård och inte på renskötsel, och de flesta av oss är knappast heller experter på möjligheterna att bereda alternativa sysselsättningar för dem som annars hade kunnat påräkna jobb vid kraftverksbygget där uppe. Men vi har läst handlingarna, och som utskottets ordförande sade har vi haft en rad av föredragningar i ämnet — alldeles förträffliga sådana, om jag får tillåta mig att sätta betyg på dem. Att vi har mött olika uppfattningar hos olika föredragande och hos olika inkallade vittnen ligger i sakens natur och kan inte förvåna. Har man ansvaret för landets kraftförsörjning, så vill man naturligtvis ta till vara de möjligheter som finns att ytterligare öka och bättra på kraftförsörjningen — det är helt enkelt en skyldighet som man har. Är man förtroendeman eller funktionär i byggnadsarbetareförbundet, så är man naturligtvis angelägen om att bereda medlemmarna nya arbetstillfällen. Är man renskötande same, så vill man inte mista renbetesland och värdefulla kalvningsområden. Tror man att teknikens ingrepp i naturen skapar problem på lång sikt, så säger man kanske av det skälet nej till exploatering. Jag tycker att det är så viktigt att på det sättet söka bedöma bakgrunden till hur var och en ser på dessa frågor att jag skall ta några exempel till. Är man vägingenjör, så är man utbildad till att med en blick kunna bedöma hur mycket vägmaterial som kan tas ut ur en grusås. Man multiplicerar med det pris som gäller för gruset och ser hur mycket pengar där finns att hämta. Man är medveten om att vi här i vårt land behöver ungefär 30 miljoner kubikmeter grus om året, och då säger man sig: Det behövs en massa grus, här ligger en massa grus, vi kan ta fram det till den och den kostnaden, låt oss göra det.

Vägingenjören har nog också förståelse för någonting i pengar så litet mätbart som de skönhetsvärden vilka ligger i att vi inte har ett helt utslätat område att blicka ut över.

Problemet möter inte bara i statlig verksamhet utan också för industrins och näringslivets folk, som har att försöka lägga beslag på områden för sin verksamhet, där den enligt deras bedömning kan drivas mest ekonomiskt. Ställning till det får vi i samhället ta. Här i kammaren har vi en hel del av det ansvaret, och vi kan knappast krypa undan det genom att hänvisa till att de olika regionerna själva får ta hand om sådant. Jag hörde något av den tongången i herr Svanbergs anförande här nyss. Experter är vi som sagt inte. Jag säger det på nytt när jag nu ger mig in på att i första hand tala om vår elkraftförsörjning. Där är det skäl att allra först säga några ord om Vattenfalls lönsamhetskalkyl. Man räknar med en anläggningskostnad på ungefär 155 miljoner, som utöver 8 procents förräntning skulle ge ett överskott på ungefär 2 miljoner kronor per år. När den siffran nämns för dem som inte tidigare tagit del av siffermaterialet blir de nog ofta förvånade över att det är fråga om en så pass liten vinst. Man trodde kanske att det var mycket stora värden i pengar som man skulle avsäga sig genom att säga nej till Ritsemprojektet. Men det skall alltså erkännas att där kan finnas pengar att tjäna på en utbyggnad av Ritsem. Både anläggningen som sådan och den produktionsform som man siktar till bygger på gammal beprövad teknik, som vi här i landet har mycken erfarenhet av och som väl inte skall ge så förfärligt stora möjligheter till oangenäma överraskningar som kan ogynnsamt påverka den framräknade vinsten. Att där kan komma in nya moment är dock ganska klart. Ett sådant har vi redan sett i form av den väsentligt ökade ersättning för intrång hos de renägande samerna som man har kunnat läsa om i tidningarna under de senaste dagarna men som vi inte haft tillfälle att ta del av i utskottet, eftersom dessa förhandlingar olyckligtvis har kommit att drivas mellan den tidpunkt då vi hade ärendet uppe i utskottet och den dag när beslut nu skall fattas här i kammaren. Man tycks, om jag får lita på dessa tidningssuppgifter, få räkna med en merkostnad för projektet på mellan 2 och 3 miljoner i varje fall. Det betyder att också de pengarna skall 8-procentförräntas. Får man sedan på de 155 miljonerna en fördyring på låt oss säga 10 procent, som inte är något orimligt i våra dagar, så är väl i stort sett den vinst man räknat fram borta. Sammanfattningsvis skulle jag här vilja säga att kalkylen för Ritsemprojektet är sådan att man kan säga att det ur ekonomisk synpunkt i fråga om de pengar, som står att hämta, är skäligen ointressant. Sedan är det naturligtvis så — och det har vi erkänt i många andra sammanhang — att samhället ofta har anledning att sörja för att nyttigheter kommer fram för medborgarnas och näringslivets behov utan att detta ger någon vinst för staten som sådan. Man kan ju rent av i många fall acceptera att detta framskaffande av nyttigheter resulterar i en förlustbringande verksamhet för staten. Samhällsekonomiskt kan det ändå betala sig. Föreligger det då ett sådant läge i fråga om vår kraftförsörjning att vi måste så att säga till varje pris öka denna? Och om svaret på den frågan blir ja, kommer i så fall Ritsemprojektet att rädda oss ur denna tvångssituation? Jag anser för min del att båda dessa frågor kan besvaras med nej. Internationellt sett är ju vår förbrukning av elektrisk kraft per capita mycket hög här i Sverige. Jag tror det brukar sägas att det bara är i Förenta staterna som man i kraft av sitt vanliga mönster av överflödssamhälle förbrukar mera elektricitet per capita än vad vi gör här hemma.

Då genomförde man likväl en drive för att göra fritidstorparna — ägare till sommarstugor osv. — till större konsumenter av elkraft. Nu fick man i stället skära ned förbrukningen genom frivilliga begränsningar och genom beslutade restriktioner. Man kom visst ner till något sådant som 5 å 10 procents minskning av den normala konsumtionen. Jag har också sett uttalanden från ansvarigt håll om att detta skedde i stort sett utan några påtagliga svårigheter för konsumenterna. Det är kanske inte så att vi med nödvändighet behöver hålla våra fritidsstugor uppvärmda med elektricitet eller ha sådan belysning i våra varuhus osv. att det ser ut att vara julkommers där året runt. På en hel del punkter kan man väl också peka på möjligheter till förnuftigare bruk av elkraften. Under de gångna veckorna har det förts en del resonemang kring dessa frågor, bl.a. i Ingenjörsvetenskapsakademiens regi. Då har man av dem som kan dessa saker fått beskedet, att om man avvägde isoleringen av våra bostäder på annat sätt och gick in för en jämnare värmehållning i bostäderna, så skulle redan där väsentliga fördelar kunna vinnas. Mot bakgrunden av sådana fakta tror jag inte att vi behöver ömma så förfärligt mycket för den svenska konsumtionen av elkraft. Vi har det relativt väl beställt på den punkten. Och skulle vi vid något tillfälle bli tvungna att dra åt svångremmen litet grand, så klarar vi nog det också; det gav 1970 års ransonering ett gott besked om. Den andra frågan är: Hjälper Ritsemprojektet oss ur ett tvångsläge? Det finns nämligen de som anser att vi befinner oss i ett tvångsläge och att vi med nödvändighet måste ta till vara alla de utbyggnadsmöjligheter som finns. Där anför utskottet några siffror och säger att Ritsem skulle ge ungefär 8 promille — alltså åtta tusendelar — av årskonsumtionen här i landet. Det talas också om att den ökning av produktionen som skulle komma till stånd genom Ritsem motsvarar ungefär 10 procent av den årliga ökningen. Detta är väl också ett besked om den relativt ringa betydelsen för vårt lands energiförsörjning som en utbyggnad av Ritsem har. Det sägs också att Ritsem behövs som toppkraftverk och att detta är mycket viktigt. Likaså har det understrukits — och det gjorde också utskottets ordförande mycket kraftigt i sitt anförande — att det må så vara att man kan få fram ytterligare energitillskott på annat sätt, men vattenkraften är den i särklass mest miljövänliga. Det som vi har att erbjuda som alternativ när vi säger nej till utbyggd vattenkraft är sådant som hårt smutsar ned — som fallet är med oljeeldade kraftanläggningar — eller sådant som kan innebära miljöfaror av annat slag, t.ex. atomkraftverk. Ja, jag har tittat litet på detta om toppkraft och bl.a. studerat Vattenfalls senaste redogörelse. Därvid har jag funnit att man redan har under utbyggnad ett antal anläggningar, som kommer i drift relativt snart och som just skall kunna ge toppkraft. Och efter vad jag kan se kommer det att ske till kostnader som är mycket rimliga. Det talas om projekt som skall kosta 55 miljoner och som enligt vad jag förstår skall ge mycket god effekt. Jag skall emellertid inte ta fram de siffrorna nu, men jag har dem med mig, och om någon ifrågasätter dem är jag beredd att återkomma i debatten och läsa in dem i kammarens protokoll. Sedan är naturligtvis frågan om miljöfarligheten hos alternativen en mycket viktig synpunkt och någonting som vi har anledning att observera. Det redovisar vi också vår uppfattning om, eftersom just miljövårdssynpunkterna är så väsentliga när vi säger nej till Ritsemprojektet. Det finns inom riksdagen en mycket förträfflig möjlighet att informera sig om det ena och det andra, nämligen genom Sällskapet Riksdagsmän och forskare, RIFO. Under elva års tid har verksamheten varit i gång, och den som något så när flitigt besökt sammankomsterna, där det förekommit föredrag, paneldiskussioner och studiegrupper, har faktiskt lärt sig en hel del som vi äldre — jag talar i varje fall för mig själv — haft mycket litet begrepp om tidigare. En sak som man har lärt sig — lärare var i det sammanhanget professor Sven Brohult, Ingenjörsvetenskapsakademien — är att svavelhalten i oljorna är någonting som man utan tvivel kommer att kunna bemästra, helt enkelt därför att man är tvungen att bemästra det. Beträffande de oljeeldade kraftverken har man att räkna med att möta svårigheterna från två håll: dels genom att få in i pannorna en mindre svavelhaltig olja, dels genom att i större utsträckning rena från svavel den rök som släpps ut genom skorstenarna. Det ena som det andra är realistiska framtidsperspektiv och framtidsperspektiv som icke är alltför avlägsna. Det är inte bara här i landet vi har intresse av att få fram en lägre svavelhalt i oljorna; det har man även på många andra håll. Det innebär att producenterna har sökt sig fram till sådan olja. Det finns t.ex. i Libyen och Nigeria sådan olja, som lär utbjudas i betydande utsträckning på marknaden. Sovjets eldningsoljor, av vilka vi köper inte så alldeles litet hit till landet, är också lågsvavliga. Och de länder som inte är lyckliga nog att kunna pumpa upp relativt lågsvavliga oljor ur sina källor, torde få bekväma sig till att i sina raffinaderier avlägsna en del av svavlet. Men visst kommer det att finnas svavel kvar; det kommer fortfarande att bli svavelhaltiga utsläpp med alla de synnerligen besvärande konsekvenser detta har. Men att man kommer att kunna prestera mera också ”på skorstensnivå” ger sakkunskapen besked om. Jag har här i handen Nordforsk, Miljövårdssekretariatet, Publikation 1971:1. Jag hoppas att herrarna i departementet redan har studerat den. Där återges ett föredrag av en dansk civilingenjör, vilket hölls vid en konferens i november 1969. Där talas om att man i USA, Japan och Västtyskland har nått mycket långt när det gäller att bemästra svavelutsläppen i röken. En delegation från Ingenjörsvetenskapsakademien har vid besök i Ruhrområdet för fjorton dagar sedan funnit att man tack vare ny teknik och nya insatser av kapital hade kunnat reducera utsläppet av dessa skadliga gaser med omkring 30 procent. Det har sagts att forskningen fortgår mycket intensivt och att vi utan tvekan kommer att kunna bemästra det problemet på ett hyggligt sätt. Kontentan av detta blir att om vi i dag för vidare utbyggnad av kraftförsörjningen håller oss till oljeeldade verk, så har vi ett antal år framåt att dras med besvärande utsläpp från deras skorstenar — det är sant. Lägg märke till att jag säger ”besvärande”; det är väl ingen som vill använda ett annat ord. Men vi har att räkna med att man efter en tid kommer till rätta med dessa besvärligheter och inte längre behöver beteckna dessa verk som starkt miljöfarliga. Då står vi där med en anläggning som Ritsem, vars räntabilitet är tveksam och vars ingrepp i naturen aldrig kan göras ogjort — det är den stora skillnaden. Kan vi hålla ut ett antal år, genom en förnuftigare hushållning med den relativt goda tillgång till kraft som vi har här i landet, en neddämpning av Vattenfalls säljarambitioner och utbyggnad av en del sådana verk som i dagens läge visserligen har besvärande utsläpp men som längre fram kommer att bli tolerabla, finns det förutsättningar för att läget skall bli ett annat. Sedan har det talats om freden i Sarek, en överenskommelse träffad mellan vattenfallsstyrelsen och representanter för naturvården. Man har velat göra gällande att redan förekomsten av denna överenskommelse skulle göra att Vattenfall inte skulle förtas möjligheten att fullfölja den planerade utbyggnaden av Ritsem. Det var 1961 som denna överenskommelse träffades. Nu skriver vi 1971 — det är tio år gångna. I andra sammanhang brukar man räkna med en rullande planering, helt enkelt därför att man vet att vad som kan ha varit riktigt och sant vid ett tillfälle är inte alltid längre riktigt och sant om ett antal år — tio år är faktiskt en lång tid i relation till den snabba utveckling som vi bevittnar inom tekniken och inom samhället. Och det har skett saker sedan 1961. Atomkraften har marscherat fram på ett sätt som man knappast kunde föreställa sig då. Och samtidigt har vi blivit medvetna om riskerna av ingrepp i naturen på ett sätt som vi tidigare inte var.

Tanken att revidera en överenskommelse är väl i och för sig inte så orimlig. I en artikel i Norrländska Socialdemokraten, som på ett kanske litet lustigt sätt tjänstevägen tillställdes riksdagsledamöterna från Vattenfall häromdagen, talar generaldirektören Grafström om behovet av omprövningar. Han säger att det kan bli aktuellt att ompröva t.ex. Vindelälvsbeslutet. Det betyder ju att man skulle kunna tänka sig någonting från Vattenfalls sida som gick emot tidigare beslut. Och vi här i riksdagen har ju omprövat våra egna beslut. Det intrång i nationalpark som det fattades beslut om i fjol innebar ju en ändring av vårt tidigare beslut att avsätta detta område till nationalpark med de regler som gäller för en sådan. Jag tror att det är nyttigt att naturvården noga följer vad som sker. Man måste nog ibland sätta frågetecken för vattenbyggarnas ambitioner. I samma tidning som jag nyss nämnde — Norrländska Socialdemokraten av den 8 maj — står t.ex. följande att läsa: ”Repnis kraftverk är ingen särskilt lönande affär, men eftersom man inte räknar med något motstånd mot bygget, har man ändå ansett det värt att utnyttja. — — — Repnis-strömmen — ett uppskattat sportfiskevatten — kommer helt att torrläggas. De som lider skada blir samerna.” Någon kommentar till detta fanns inte i tidningen.

Det är ju nämligen så att Akkatsbygget med en gång sväljer två mycket vackra, gärna besökta turistmål — Akkatsoch Kaitumfallen belägna i Lilla Lule älv endast några km utanför Jokkmokks samhälle. Mera lättillgängliga forsar och vattenfall får man leta efter, eftersom man passerar rätt över åtminstone Akkatsfallet vid landsvägsfärd mot Porjus. Det är alltså fråga om ett relativt stort ingrepp i naturen, men något motstånd från kommunen eller från speciella turistfrämjare eller miljövårdare har inte hörts av i detta fall.” Jag läser nog detta lika väl som tidningsnotisen såsom ett besked om att vi yrkesmän i alla yrken kan se en aning ensidigt på problem, som kanske bör betraktas ur flera synvinklar. Hittills har jag varit polemisk mot de synpunkter som den socialdemokratiska minoriteten i utskottet har fört fram och som herr Svanberg har pläderat för. Helt överens med honom är jag däremot när jag kommer till arbetstillfällena. Jag har tidigare varit verksam i det nu inte existerande bankoutskottet. Där hade vi att syssla med den mera principiella uppläggningen av regionpolitiken, och till det hör ju också sysselsättningsproblemet. Utskottsledamöterna var på resa i de norra länen och gjorde sig där personligen bekanta med de synnerligen svåra förhållanden som råder där uppe. Jag instämmer helt i de formuleringar som utskottets ordförande här använde om samhällets skyldighet att känna sitt ansvar och söka bereda alternativa sysselsättningar. Jag nämnde redan inledningsvis att det för den som är engagerad såsom förtroendeman, anställd eller medlem av Byggnadsarbetareförbundet — den grupp som närmast drabbas — ligger särskilt nära att önska utbyggnad av Ritsem. Den skrivelse som kom till utskottet har vi studerat med uppmärksamhet. Vi har sett att det står i den att åtgärder har vidtagits i syfte att öka sysselsättningen. Sålunda har regeringen vid två tillfällen — den 12 mars och den 6 april — beslutat om igångsättning av byggande av bl.a. bostäder och sjukhus och även lämnat dispens från investeringsavgiften på oprioriterade projekt. Det är väl en antydan om vad som kan göras. Kommer jag senare i debatten — eller någon annan som företräder våra synpunkter — att bli tillfrågad om vi är beredda att med omedelbar verkan anvisa sysselsättningstillfällen för dem som nu står utan sysselsättning, när Vattenfall avslutar närbelägna arbetsprojekt, skall jag genast deklarera för min del att det är jag inte. Jag är rädd att inte heller de andra kan det. Men det är en situation — trösten är ringa — som de som här drabbas inte är ensamma om.

Vi är som sagt inte beredda att komma med något besked om vad som kan göras i dag. Men vad som har gjorts från regeringshåll och från länsstyrelsen är dock att man har lämnat anvisningar på saker som bör kunna göras. Vi vet såväl att när man interpellerar om sysselsättningsförhållandena, speciellt i Norrbotten, får man från regeringen och kanslihuset besked om att så mycket är på gång; att man utreder — för mycket anser somliga — att man i varje fall observerar problemet noggrant och så småningom skall kunna komma med någonting. Men jag säger det på nytt: Det verkligt bekymmersamma är frågan om att skapa arbetstillfällen åt dem som bor där uppe. Hade inte det problemet funnits, tror jag för min del att inte heller socialdemokraterna skulle ha funnit att den ringa ekonomiska båtnaden och det låga behovet av Ritsem för kraftförsörjningen kan uppväga de nackdelar som jag nu kommer över till. De nackdelarna är ingreppen i samernas existens och de skador ur naturvårdssynpunkt som ligger i intrånget. Vad som menas med naturvård skall jag återkomma till. I början av mitt anförande sade jag att vi inom utskottet inte var experter på det ena eller det andra. Här har talats litet hånfullt i dag — och tidigare i TV också — om medborgare från andra delar av landet som söker bedöma förhållandena där uppe och försöker ha en uppfattning om hur man skall bete sig. Vi skåningar gör oss kanske ibland skyldiga till detsamma: vi tycker att vi mera borde få ta hand om en del av våra angelägenheter. Men vi får väl erkänna att det behövs fysisk riksplanering, eller vad det nu är för honnörsord som används i sammanhanget. — Att jag som skåning inte är särskilt förtrogen med rennäringen behöver jag väl däremot inte alls understryka. Vi har emellertid i utskottet kunnat lyssna till en ombudsman för samerna. Han har faktiskt råkat ut för att bli litet nerklassad genom att man har understrukit hans egenskap av ombudsman. Det är inte i alla sammanhang vi är så negativa mot ombudsmän — de har en viss överblick och arbetar sig väl efter förmåga in i de ärenden de har att handlägga. Men hur som helst: vi har inte bara lyssnat till en ombudsman, utan vi har också haft tillfälle att i TV höra en same som yttrade sig — en representativ sådan enligt vad jag förstår. Han förklarade i TV-program met ”Målet gäller Kaitum”, att om man fullföljde Ritsemprojektet, skulle det innebära dödsstöten åt rennäringen. Andra har påstått att detta inte är riktigt, och man har hänvisat till att vissa överenskommelser preliminärt har kunnat träffas, att av de tre berörda samebyarna två tycks vara mogna för en överenskommelse, medan däremot den tredje säger nej. Den som räknar i kronor blir kanske ibland förbluffad över att det finns människor som säger nej till ersättningsbelopp som räknas i miljoner, stora belopp för oss alla och oerhört stora belopp för dem som tidigare inte haft mycket kontanter att röra sig med. Men det tycks vara så att samebefolkningen delar den inställning som karakteriseras av parollen ”Vi flytt” int”! ” De vill inte lämna nejder där de har sin tillvaro, och de tycks inte heller vilja helt ändra de gamla livsformer som är deras. En same har tillställt utskottet en liten publikation. Jag skall låta honom komma till tals med de förtätade formuleringar som konstnärsskapet kan finna fram till. Det är några rader som har skrivits av samediktaren Paulus Utsi, och dikten heter ”Mitt hemland”. På fem rader står där: ”Farväl, mitt hemland! Stigarna har blivit trånga. Motvilligt och med tunga steg jag måste lämna platserna, där jag växt upp.” Det har funnits en viss benägenhet att värdera ned synpunkterna hos de renskötande samerna.

Men även i andra sammanhang är vi beredda att räkna med minus. Se på den stadsbefolkning som har sin utkomst vid Norrbottens järnverk, ett företag som vi med öppna ögon satsar mycket pengar på för att bereda möjlighet åt dem som bor i regionen att få sysselsättning och meningsfylld tillvaro. Jag återkommer så till det som jag kallade naturvård. Också där vill jag i stillsam polemik mot utskottets ordförande säga att det inte bara är fråga om naturromantik, om romantiker från Stockholm, som kommer upp i fjällen för att hämta en näsa frisk luft. ”Romantiska utsvävningar” var en formulering som jag minns från ett av programmen i TV. Den gavs av en av dem som förordade utbyggnad av Ritsem. För att återkomma för tredje gången till tidningen Norrländska Socialdemokraten, som vi fick ett exemplar av häromdagen, kan nämnas att man där talar om ”naturhysteri”. ”Naturknuttar” är en formulering som enligt ett tidningsreferat har använts av en talesman för Vattenfall. Nåja, det där är kanske inte något att hänga upp sig på. Det kanske bara är ett besked om att de som använder dessa termer lever kvar i en gammal uppfattning om vad naturvård innebär. På sin tid bestod den kanske i att man satte upp järnstaket kring konstiga träd och förklarade att man inte fick plocka den eller den blomman. Sedan dess har begreppet vidgats väsentligt. Jag återkommer till det. En av dem som lämnade besked i utskottet var justitierådet Walin, som är ordförande i Svenska naturskyddsföreningen. Hellre än att själv försöka mig på några formuleringar skall jag återge ett litet stycke av vad han sade. Jag har bett att få tillgång till hans manuskript, och han har vänligen skickat över det till mig. Jag citerar alltså efter honom, som väl får anses vara en person som har möjligheter att bedöma detta områdes värde i förhållande till andra områden: ”När jag besökte området har jag personligen blivit mycket imponerad av alla zonerna. Landskapligt vill jag framhålla renheten över Sitas med grusoch stenfälten, vidare björkregionen, ängarna och myrarna vid Auta, arkipelagen i sjön samt Teusadalen med sitt mäktiga valv jämförligt med Lapporten. Allt blir med kraftbygget förstört, mister sin äkthet och blir på stora områden mycket fult. Sjöarna förvandlas till kalhedssjöar utan vegetation vid stränderna, dammen spärrar dalen, vägarna lämnar sina kraftiga spår, vattnet försvinner ur Teusadalen där inga spegeldammar kan ge ersättning. Härtill kommer schaktning och tippar samt vägen från Suorva till Ritsem som lök på laxen genom en lång ur naturvårdssynpunkt viktig sträcka.” Så långt justitierådet Walin. Även om man stannar vid sådana formuleringar som kanske kan betecknas som naturromantik, förefaller det nog som om den romantiken och de värden som ligger under den romantiska känslan är någonting som man inte bör skoja bort. Men det är inte så att bakom naturvårdens strävanden numera bara ligger romantiska känslor. Det ligger en betydande grad av realism i den verksamheten. Det är någonting man har kunnat iakttaga på andra områden. De som en gång i världen talade om pacifism, om en samverkan mellan nationerna för en fredlig koexistens, betraktades på sin tid som romantiker, fantaster. Nu har man kommit en bit på en väg där det visserligen har noterats många bakslag och där det också framdeles kommer att noteras många bakslag men som man dock är överens om att vi måste vandra vidare på. Något liknande gäller väl också naturvården. Vi har blivit mera på det klara med vilka värden som där står på spel. Vi i den äldre generationen kanske inte är så inställda på det som de yngre. När utskottets ordförande och jag — jämngamla ungefär — gick i skolan, visste vi ingenting om termen ekologi; för min del gäller det då absolut säkert. Nu har jag faktiskt blivit på det klara med vad den termen närmare innebär och vad som döljer sig bakom den i fråga om fakta. Detta har skett genom den vuxenundervisning som vi fått av våra vänner vetenskapsmännen bland Riksdagsmän och forskare. Vi har fått klart för oss hur viktigt det känsliga samspelet mellan olika faktorer inom naturen är, hur en rubbad faktor påverkar andra faktorer och hur detta kan slå tillbaka på mänsklighetens existensvillkor och hindra oss att nå just det mål som vi tänkt oss nå. Exemplen är många. Vi läser om dem i facktidskrifter och ibland också i populärare sammanhang. Vi vet hur man t.ex. infört tunga boskapsraser i länder där man tidigare inte haft sådana, hur dessa gått illa åt vegetationen, så att varken de själva kan existera där nu eller de djur som befolkningen tidigare hade eller den vilda fauna som tidigare betydde så mycket för befolkningens proteinförsörjning.

Exemplen kan mångfaldigas som vi vet. Jag tog med mig ett exemplar av Utrikespolitiska institutets skriftserie ”Internationell miljövård på väg?” Den kom för någon vecka sedan. Där står t.ex.: ”Flera forskare anser till exempel att den väldiga Assuandammen är ett ekologiskt misstag.

När vi har sådana erfarenheter och kännedom om sådana fakta gör detta väl att vi kan se annorlunda på naturvård än vad vi har gjort förut. Det är inte någon exklusiv historia för folk som reser upp för att få en nypa frisk luft — vilket i och för sig kan behövas om man går mycket i Stockholm. Det är inte någonting bara för den som är fantast på fauna och flora. Detta är någonting av väsentligt intresse för oss alla — för den som bor i regionen, för den som är medborgare i det land dit regionen hör, och jag skulle också vilja påstå för världen som sådan. Det är allt skäl att tala om internationell miljövård, och det är allt skäl att hoppas att det frågetecken som ännu står efter rubriken på den bok, jag nyss citerade, skall kunna tas bort. Vad som tidigare har betraktats som en utgift kan visa sig vara en kostnad som det är riktigt att ta. Att restituera är svårt och dyrbart.

Får man en offert på ett tidigt stadium så brukar erfarenheten säga att inte blir det billigare utan tvärtom dyrare. Ett litet besked om att sådan pessimism kan vara berättigad hämtar jag från en annan uppgift. Intill Växjö har det funnits en liten göl, kan vi nästan säga, som heter Trummen. Den missköttes svårt. Den blev till sanitär olägenhet. Man måste göra någonting åt det. Man har kommit en bit på vägen med att restaurera den. Ytan lär röra sig om ungefär en kvadratkilometer, och kostnaden beräknas till två miljoner kronor för att bli av med det som genom misskötsel blivit en sanitär olägenhet som man måste bringa ur världen. Herr talman! Jag har talat länge. Men jag åberopar vad utskottets ordförande började med och som vi väl alla är överens om, nämligen att detta är en oerhört viktig fråga. Jag skulle rent av vilja påstå att vi befinner oss vid en skiljeväg där det är fråga om ett principiellt ställningstagande: skall vi gå den ena vägen eller den andra? För tio år sedan tycks det ha varit en förhållandevis lätt match och ett rimligt ställningstagande att göra upp såsom man gjorde vid freden i Sarek. I år står vi tydligen här i kammaren relativt jämna i våra uppfattningar. Låt mig våga det uttalandet att om ytterligare tio år skulle man hårt klandra denna riksdag om vi hade följt exploateringslinjen. Vad som skett under de tio förflutna åren har jag som hastigast berört. Atomkraften har kommit fram, möjligheterna att bemästra miljöskadorna av alternativa sätt att alstra kraft har blivit större än de var förut, och medvetandet om riskerna att gripa in i naturens kretslopp har blivit klarare än vad de var förut. Om jag så vågar uttalandet att man om tio år skulle finna anledning att hårt kritisera dagens beslutfattare, om de gick på fortsatt exploatering, så motiverar jag det så här. En viss omvärdering har ägt rum. Äldre generationer som hade knappare villkor var vana att räkna med sådant som kan uttryckas i kronor och ören. Vi skall inte kritisera dem för det. Vi skall inte kalla dem materialister fördenskull. Vi kan helt enkelt konstatera att den som nått fram till drägligare villkor, rent av till goda villkor, han har råd att räkna med annat än de värden som går att mäta i kronor och ören. Dithän har vi nått i vårt samhälle. Speciellt anser sig den unga generationen kunna konstatera att de i sin livsföring inte kräver en del utav de ting, betecknade som statusprylar och annat trams, som vi satsar en del av vårt välstånd på. Välstånd och välfärd ställes mot varandra, och man är inte längre säker på att de begreppen är så helt överensstämmande. Till välfärden räknar man att ha tillgång här i landet till oförstörd natur. All right, säger somliga, det talas om den sista vildmarken, men se hur mycket vi har kvar! Nog blir det plats för oss alla. — Men driver man det resonemanget att inget är det sista, kommer man till slut till den punkt där man ingenting har kvar, och dit vill inte den unga generationen komma.

Detta är värden som åsätts en hög prioritet. I ungdomens Tio i topp kommer de väsentligt högre än vad de gjorde hos den gamla generationen.

Jag tror att jag på detta sätt punkt för punkt har gått igenom det resonemang som vi har fört inom majoriteten. Vi har sagt oss följande. Kalkylen är ekonomiskt ointressant och vår konsumtion av kraft hög. Vi lever i ett överflödssamhälle, och vi behöver inte på något sätt ömka oss. Önskar vi likväl komma upp i ett ännu högre överflöd, ger Ritsemprojektet oss relativt litet. Arbetstillfällena betecknade jag som det verkligt svåra i problematiken, och jag erkände öppet att jag därvidlag inte har något att komma med. Beträffande naturvårdsaspekten protesterade jag en aning mot dem som betraktar den som fjanteri och hysteri och sade att exempel från vårt land och från utlandet borde ge besked om att det är väsentligt viktigare ting som står på spel. Och slutligen erinrade jag om värdeskalan, som förskjutes mellan den äldre och den yngre generationen, och menade därför att vårt beslut i dag skall träffas med hänsynstagande till de människor som i framtiden skall bo i vårt land och som klart har givit besked om hur de ser på detta ärende. Jag ber, herr talman, att få tillstyrka utskottets förslag.

Herr talman! Utskottets vice ordförande herr Regnéll gjorde på sitt korrekta sätt ett konstaterande som jag skall be att få instämma i. Han sade att Vattenfalls tjänstemän är fackmän som ser saken på sitt sätt, men sedan är det förtroendemännens bedömning av detta som är utslagsgivande. Det anser jag vara helt riktigt: fackmännen svarar för sin tolkning, och sedan är det förtroendemännen som skall göra bedömningen. Vid denna bedömning kommer herr Regnéll och jag till olika resultat. Jag tror inte att man kan komma dithän att vi minskar vår energiförbrukning så mycket att vi inte behöver bygga ut vår elkraftproduktion i framtiden eller att vi kan göra ett så långt uppehåll i utbyggandet som herr Regnéll tror. Vad herr Regnéll sade är intressant, ty i den här debatten har ofta förekommit övertramp. Vattenfalls tjänstemän har karakteriserats som vandaler, det har talats om övergrepp, lurendrejeri osv., och jag vill kraftigt reagera mot detta. Vattenfalls tjänstemän sköter ett arbete som de är satta till, och de har uppträtt helt korrekt. Herr Regnéll nämnde några som har talat inför utskottet. Han har sett en same sade han — vi har också sett en same i TV, som talade om att utbyggnaden var att ge dödsstöten åt rennäringen — och vidare nämnde herr Regnéll justitierådet Walin. Herr Regnéll frågade: Skall inte dessa bägge också betraktas som fackmän på sitt område? Och hör inte de synpunkter de anfört till det som vi har att bedöma värdet av? Jo, det tycker jag också att man måste ta med här. Herr Regnéll sade att han inte kan ge anvisning på någon annan sysselsättning. Låt mig säga att det är ett ärligt erkännande, och det är inte olikt herr vice ordföranden i utskottet. Men han sade mot slutet någonting som är väsentligt, nämligen att vi kanske räknar för mycket i kronor och ören. Nu har vi råd att inte göra det, sade herr Regnéll. Ja, herr Regnéll och jag har råd att inte göra det, men de arbetslösa uppe i norr kanske fortfarande litet grand har sinne för att räkna i kronor och ören. De befinner sig inte i samma omständigheter som herr Regnéll och jag. Så ett par ord om detta att man skall spara något område åt människor som kommer från Stockholm för att få en nypa luft. Vilka besöker Ritsem som det ser ut nu? Den siffra som uppgivits till mig är ca 200 personer per år, och det är människor som vandrar genom vildmarken tiotals mil för att komma dit upp. Vad man vinner med att bygga ut Ritsem och bygga vägen är att de vanliga turisterna kan komma dit och få frisk luft och se den vildmark som kommer att finnas där ändå. Herr Regnéll nämnde Paulus Utsi i denna debatt. Jag undrar hur det skulle se ut om vi byggde vår riksplanering på vad t.ex. Nils Ferlin har skrivit. Paulus Utsi är konstnär. Vad han har skrivit är inget inlägg i den här debatten.

Herr talman! Herr ordföranden i utskottet sade att företrädare för naturvården talat om Vattenfalls folk som vandaler. Jag har inte noterat att någon ansvarig har använt en sådan formulering. Har den använts på annat håll, så är det ju helt klart att den saknar täckning och är mindre väl överlagd. Övertramp görs lätt. I den artikel i Norrländska Socialdemokraten som generaldirektören Grafström skrivit utgick han från begreppet baggböleri, den otrevliga företeelsen på 1860-talet, när befolkningen i Norrland släppte ifrån sig sina skogar till de stora företagen mot mycket ringa ersättning. I artikeln gjordes en jämförelse med vad som hänt under 1960-talet, alltså 100 år senare, och enligt författarens mening hade också då bedrivits baggböleri i fråga om politiken i Norrbotten — eller i Norrland över huvud taget tror jag att det stod. Det tycker jag nog var ett mindre väl valt uttryck. När herr Svanberg läser mitt anförande tror jag att han kommer att finna att jag talade om arbetstillfällena där uppe som det verkliga problemet. Jag sade att de som drabbas av brist på sysselsättning verkligen måste få något annat i stället. Det är inte någon som helst skillnad i vår uppfattning på den punkten. Att de som känner detta på sin rygg känner det på ett helt annat sätt än vi gör här nere är ju alldeles klart.

Herr talman! Vad jag sade beträffande herr Regnélls yttrande om arbetstillfällena var ett påpekande av att han helt riktigt inte gav något svar. Herr Regnéll står för sin uppfattning och medger att han inte har något svar att ge. Det går inte att skaffa fram sysselsättning för dessa människor så enkelt som man kanske ibland kan tro av tidningspolemiken. Herr Regnéll var också inne på något annat. Han undrade varför vi skall bry oss om freden i Sarek. Det är väl ingenting att fästa sig vid, det är ett tio år gammalt dokument. Vi kan väl försöka ordna det på annat sätt; Vattenfall borde ha kunnat planera bättre, osv. Hur var det med freden i Sarek, som skulle vara underlag för Vattenfalls planering? Där ingick Vindelälven, och där ingick Ritsem. Riksdagen har ryckt undan sin del av denna överenskommelse, står inte för denna uppgörelse — det är inte en uppgörelse med riksdagen i och för sig — och har plockat undan Vindelälven. Nu plockar man undan Ritsem, och så begär man ändå att Vattenfall skall klara sin planering och säger att det är tokigt om inte Vattenfall gör det. Man kan väl inte på det sättet utan vidare bara peka på att Vattenfall skall klara detta när riksdagen inte ger Vattenfall möjlighet att ordentligt planera. Det är en svaghet i den argumentation som jag tycker att herr Regnéll i många stycken fört utomordentligt sakligt och riktigt. Vi bör också tala några ord om överord här. Jag sade att man framställer Vattenfalls tjänstemän som vandaler. Det är detsamma som när man använder överord om att samernas utkomstmöjligheter ödeläggs — jag tror att herr Regnéll använde uttrycket att det var en dödsstöt åt rennäringen. Det var visserligen ett citat, men sådana ord hör inte hemma här. Det är ingen dödsstöt åt rennäringen, Jag skulle bara vilja peka på en enda sak. Hur är det med de samer som bor söder om Ritsem, dvs. de områden som i stor utsträckning varit utsatta för Vattenfalls härjningar, jämfört med de samer som bor norr om Ritsem och som inte varit utsatta för Vattenfalls vandalmetoder? De som bor söder om Ritsem har en betydligt bättre ekonomisk situation än de som bor norr därom. Formerna för samernas levnadsvillkor och yrkesutövning ändras under årens lopp liksom allting annat. Vi skall inte betrakta dem som något stillastående, som något som inte kan ändras, utan även där bör vi kunna säga att det finns möjlighet till en omändring. Vi bör därför ta bort sådana ord som dödsstöt åt rennäringen, förödande av vår sista vildmark, att vi inte har några naturresurser kvar osv., naturresurser som enligt utskottets mening skulle vara förbehållna ett mycket litet fåtal människor. Jag tror att herr Regnéll har rätt i en annan bild som han använde. Han sade att vi hade fått en bristfällig skolutbildning båda två. Vi visste inte vad ekologi var. Det är alldeles riktigt. Jag visste inte vad det var på skoltiden liksom inte heller herr Regnéll. Sedan har vi fått utbildning och framför allt utbildning i vad Maxim Gorkij kallade ”mina universitet”, alltså i livets skola. Vi kanske bitvis haft litet olika kurser i den skolan, herr Regnéll och jag. Jag kanske har stött på dessa människor som verkligen ser detta på ett mycket allvarligare sätt än herr Regnéll.
Herr talman! Det genmälet skulle gälla herr Svanbergs uppfattning om freden i Sarek. Herr Svanberg korrigerade sig själv när han tidigare råkat säga att riksdagen inte stod vid sitt ord. Såvitt jag förstått det rätt var riksdagen inte inkopplad på freden i Sarek. Men det innebär inte att bekymren för Vattenfall varit mindre, när man nu planerat utifrån den uppgörelse som man ansett sig kunna räkna med. Jag framhöll att något som helst klander mot Vattenfall för de kostnader som man lagt ner på projekteringen rimligen inte kan framföras. Tvärtom, det skulle ha funnits anledning klandra Vattenfall, om man inte i god tid planerat för ett projekt som man ansåg sig ha anledning räkna med. Principiellt får man säga att det är bättre att ändra sig på ett tidigt stadium än att ändra sig på ett sent stadium. Tar vi andra projekt på kraftförsörjningens område, måste det beklagas att man t.ex. löpte linan ut beträffande Marviken, att man inte på ett tidigare stadium lyssnade till dem som med, efter vad man nu ser, mycket goda skäl ansåg att detta var en felaktig satsning. Att satsningen gjordes, all right, det kan ha varit rätt den gången, men i och med att man såg att man kom in på fel spår skulle man ha slagit till bromsarna och backat och inte tjurigt kört vidare. Samma princip gäller för freden i Sarek: låt oss inte arbeta med en planering som i detta fall skulle vara tio år gammal — ja, jag vill säga: tio år för gammal.